Herr talman! Det är viktigt att även Stockholm och Stockholms län uppmärksammas när det gäller sysselsättningen. I mitten av 60-talet arbetade var tredje stockholmare inom industrin. Som alla känner till är den siffran nu nere i 14 % av den samlade arbetsmarknaden i Stockholm. I Stockholmsområdet är industriverksamheten i stark minskning. Praktiskt taget varje riksdagsledamot i det här landet verkar att ha som huvudintresse att ragga industrier från Stockholm. För dagen kan vi notera att ett stort antal företag inom tillverkningsindustrin har planer på utflyttning från Stockholm. Jag tänker på Atlas Saltsjöqvarn. Liknande planer finns av och till inom Under de senaste fem åren har 7 000 arbeten försvunnit inom tillverkningsindustrin i Stockholm. Det här är inte någon bra utveckling, varken för Stockholm eller för landet i övrigt. Det är självklart att Stockholmspolitikerna är allvarligt oroade av denna sneda utveckling. Som alla andra kommuner behöver Stockholm ett starkt differentierat näringsliv, ett näringsliv öppet för nya idéer, ny teknik och nya tjänster. En god utveckling inom Stockholmsregionens industri kommer också hela landet till godo, bl.a. därför att arbetslösheten slår minst lika hårt här i Stockholm som i andra regioner. Jag trodde att Börje Hörnlund skulle ha några argument att anföra i frågan varför Sverige får en snabbt växande arbetslöshet just vid övergången till en borgerlig regering. Varför, Börje Hörnlund, måste riksbanken lyfta upp ränteläget med 6 procentenheter för en vecka sedan? Varför är det så oroligt på arbetsmarknaden? Ett svar är ganska givet: Det finns ingen tilltro till den borgerliga regeringen. Den är för svag för att stoppa denna ogynnsamma utveckling. Visst tas det en del initiativ för att försöka ändra på förhållandena, men inget helhetsgrepp, inga nya förnyande grepp, ingenting som tyder på att regeringen ämnar göra något annat än kopiera den tidigare regeringens politik, men i kraftigt minimerad omfattning. Eftersom den borgerliga regeringen inte har något nytt att bjuda på vittrar arbetsmarknaden sakta men säkert. Ett land som låter arbetslösheten öka utan att egentligen göra något rejält åt saken har en dålig regering, och det kan byggsektorn vara ett klart uttryck för. Byggnadsarbetarna demonstrerar självfallet. I dag på morgonen har jag haft kontakt med Byggettans ordförande Lars Ulander. Han säger att av 115 arbetslag inom byggsektorn är 98 utan jobb när det nuvarande bygget färdigställs, vilket kommer att ske före semestern 1992. Vi har i dag fått ett brev med posten från Göteborg, undertecknat av byggmästarna, Göteborg med berörda förbund. Man säger helt kort att man nu har den största arbetslösheten sedan början av 80-talet. Av allt detta kan man dra bara en enda logisk slutsats, och det är att regeringen inte har lyckats att vinna någon tilltro, varken från näringslivet eller bland arbetarna -- inte ens bland bankerna eller de övriga finansiärerna eller bland dem som normalt tror på det svenska samhället. Jag skulle till sist bara vilja föreslå Börje Hörnlund att komma med litet bättre argument än när han i svaret till Anita Johansson skriver att räntelånen är inflationsdrivande. Nu har ju den utredare som skall arbeta med dessa frågor bl.a. fått i uppdrag att, om han vill det, föreslå någon form av utjämning över tiden, något som är snarlikt räntelånen. Folk kommer inte att förstå att ett förslag från socialdemokraterna om räntelån med utjämning över tiden är inflationsdrivande medan motsvarande förslag från regeringen är inflationshämmande. Det är verkligen illa motiverat, herr arbetsmarknadsminister.

Herr talman! Vi har nu hört en hel serie inlägg med en livfull skildring av verkningarna av den förda socialdemokratiska politiken och av det att vi gått in i en internationell lågkonjunktur. Jag undantar här inlägget från Hans Göran Franck, som diskuterade i sak. Jag vill med stor bestämdhet säga att Stockholmsregionen inte alls undantas från strävandena att lindra verkningarna av arbetslösheten. AMS får en mycket stor summa pengar. Nästa budgetår kommer arbetslösheten, den öppna och i åtgärder, att kosta någonstans mellan 40 och 50 miljarder kronor, och AMS fördelar pengarna efter hur arbetsmarknaden ser ut i de olika länen. Från nästan alla län i Sverige har sagts att de skulle behöva mera, men jag tänker låta AMS fortsätta att fördela pengarna på ett så rättvist sätt som man där kan. Några talare tar upp infrastruktursatsningarna. Jag måste säga att jag blir mycket besviken över att man är så okunnig i den här debatten eller inte vill diskutera sakfrågor. Det har ju lagts fram ett stort infrastrukturpaket om 16 miljarder kronor i höst. Vart kom merparten av de pengarna? Det har därefter framlagts ett paket om 1,75 miljarder kronor. Vart gick de pengarna? Sedan kommer det tredje paketet om 1,5 miljard kronor. Lägger man ihop de här tre paketen, finner man visserligen att många län och kommuner har anledning att vara mycket missnöjda, men att det är fråga om oerhört stora projekt och att oerhört stora pengar berör Stockholmsregionen. Att förenkla och ta ut 10 milj.kr. ur det sista paketet tycker jag borde vara under debattörernas värdighet. Så några ord om byggsituationen. Överhettningen på byggmarknaden här i Stockholm är en av de stora anledningarna till att hela svenska folket nu lider av det stålbad i arbetslöshet som socialdemokraterna och den internationella lågkonjunkturen fått i gång. Jag vet vidare inte vad herrar debattörer menar -- det har nu byggts oerhört dyra kontor, varav i dag många står tomma. Skall vi bygga flera tomma kontor? Det var ju det som drev upp nivån på byggverksamheten alldeles oerhört. Vi har också lediga industrilokaler. Det blir ju så när företagen rationaliserar och när det förekommer många konkurser. Skall vi bygga ännu fler tomma industrilokaler? Vi har nu tomma lägenheter i flertalet kommuner -- i det avseendet är just Stockholmsregionen ett litet undantag --, och det är då svårt att bygga ännu fler tomma lägenheter över hela landet. Det står i många många kommuner helt outnyttjade hus i dag, samtidigt som man bygger nya hus. Det är ju den tidigare oförmågan att hålla i det här som satt den nuvarande regeringen i denna besvärande situation. Sedan vill jag nämna att i en rapport, november 1991, talas det om att det under 1991, på helår, blir lika många igångsättningar av lägenhetsbyggande som under de två tidigare åren. Det stämmer inte alls med vad mina meddebattörer här säger. Det är faktiskt också så att nu inhandlar man till 1988/89 års prisnivå. Det är ingen dålig nedpressning av kostnaderna. Investeringsbidragsändringen motsvarar en räntehöjning på 0,3 %. Skulle er politik genomföras, vill jag säga till er som sitter här, skulle vi konsekvent få leva med minst 6 % högre ränta, och då vart det inget byggande, inget näringsliv. Tiden är ute för den här gången, men jag återkommer.

Herr talman! Jag förstår att Börje Hörnlunds tid är begränsad, men jag vill ändå att han besvarar de frågor jag ställde om invandrarsituationen. Den är så pass allvarlig att det nu fordras att alldeles speciella åtgärder sätts in, om man inte vill förvärra krisen ytterligare när det gäller de mycket känsliga frågorna om rasfördomar, flyktinghat och invandrarfientlighet. Jag kommer nyligen från ett stort möte med flyktingar och invandrare i Västerhaninge. Jag fick en hälsning med mig från dem om att de nu känner sig mycket oroade över den situation som råder i Stockholmsregionen. De viktigaste meningsyttringarna som kom därifrån var just att man känner att det börjar på att gunga under fötterna. Här gäller det nu verkligen att komma med konkreta förslag och åtgärder, konkreta insatser. Jag tycker att det är fel att i den här situationen gång på gång komma tillbaka och skylla på den tidigare regeringen. Nu är det de egna gärningarna och handlingarna som skall bedömas. Det som främst oroar är att den nya regeringen kommer att föra en alltför högerinriktad politik. Hörnlund säker på att han kan och vill stå emot den ytterlighetsgående marknadsmässiga synen både på arbetslöshetspolitiken i allmänhet och på de värst utsatta grupperna i samhället?
Herr talman! På en punkt vill jag hålla med Börje Hörnlund, nämligen att byggpriserna har gått ner mycket kraftigt, och det är glädjande. Nu upprätthålls i stället de höga byggkostnaderna enbart av regeringens egna åtgärder, och det är inte lika glädjande. Mina två frågor återstår: Kommer det mer pengar snabbt till ökade utbildningsinsatser för arbetslösa? Och vill Börje Hörnlund medverka till att sysselsättningen inom vården, omsorgen och utbildningen upprätthålls? När jag träffar skolklasser här i riksdagen går jag ibland ner med dem i rännarbanan och berättar för dem om vattnet. Det rena vatten som strömmar förbi är resultatet av att de som satt i riksdag och regering under lågkonjunkturen i början av 70-talet bestämde sig för att satsa på byggande av reningsverk, inte bara här i Stockholm utan runt hela Mälardalen. Det kostade pengar, men det var inte dyrt för den sakens skull, för det skapade jobb och det gav rent vatten.

Börje Hörnlund säger att det här blir för dyrt. Vilken tur att vi hade en annan regering i början av 70-talet! Även om det är främmande i något slags företagsekonomiskt perspektiv med en aktiv konjunkturpolitik, tycker jag nog att arbetsmarknadsministern skall ta och lita till det som jag faktiskt tror att han står för, nämligen att man skall se de här frågorna ur ett samhällsperspektiv. Det är det enda rimliga. Låt inte nyliberalerna i moderata samlingspartiet och folkpartiet övertyga arbetsmarknadsministern om att det är dyrt med arbete åt alla, för det är en tillgång! Jag efterlyser i likhet med Anita Johansson de borgerliga ledamöterna på Stockholmsläns och Stockholmsstadsbänkarna. Det finns bara en borgerlig ledamot i kammaren, och det är talmannen. Det är inte bara här de borgerliga har uteblivit. När länsarbetsnämnden, länsbostadsnämnden, Byggettan och Byggmästareföreningen bjöd in till en träff för att diskutera de här allvarliga problemen, var det lika tomt på borgerliga ledamöter. Ingen enda kom dit. Vår interpellation är ett sätt för oss att placera de här frågorna i fokus. Vi skall återkomma med ytterligare initiativ, men jag undrar var våra borgerliga bänkgrannar finns i den här debatten, och om de över huvud taget inte tycker att den är intressant.

Herr talman! Börje Hörnlund väljer att försöka skylla situationen på den socialdemokratiska regeringen. Men, Börje Hörnlund, det är inte någon socialdemokratisk regering som har bestämt sig för att riva upp räntelånesystemet. Det är Börje Hörnlunds regering. Det är inte någon socialdemokratisk regering som bestämt sig för att kraftigt reducera investeringsbidragen. Det är Börje Hörnlunds regering. Det är inte någon socialdemokratisk regering som har bestämt sig för att ändra olika delar av finansieringsreglerna och därmed göra det orimligt dyrt att bygga. Det är Börje Hörnlunds regering. Det är inte någon socialdemokratisk regering som genom olika åtgärder fördyrar ombyggnadsverksamheten. Det är Börje Hörnlunds regering. Jag tycker att det är hög tid för Börje Hörnlund att rannsaka sig och den politik regeringen nu för. Det är den som spär på en besvärlig situation. Det är den som gör att det blir ett totalstopp i byggandet, om nu inte regeringen besinnar sig. Börje Hörnlund nämner överhettningen. Visst, det har varit en våldsam överhettning. Den socialdemokratiska regeringen sökte med olika åtgärder bromsa upp överhettningen. I den här regionen lyckades regeringen bromsa upp investeringar i kontorsbyggande för ungefär 40 miljarder kronor. Så mycket mer hade det blivit. Men centern var inte särskilt intresserad av att vara med om att vidta olika åtgärder. Vi lyckades enas med centern om en tioprocentig investeringsskatt i regionen. Det var väl i och för sig bra. Men det räckte inte för att bromsa upp något. Det som bromsade upp var de åtgärder som sattes in och som centern var motståndare till. Det här var ett utsökt exempel på just hur de s.k. marknadskrafterna agerade. Det gläder mig att Börje Hörnlund kan säga att det var detta som drev upp kostnaderna. Annars brukar man hävda att bostadspolitiken har drivit upp kostnaderna. Så är det inte. Det är allt det övriga byggandet som har drivit upp kostnaderna, som dessvärre kommer att belasta bostadsbyggandet. Med hjälp av de åtgärder som regeringen satte in hade takten på kostnadsökningarna redan 1990 gått ned till nivå med inflationen i övrigt. Det var ett första delmål. Börje Hörnlund nämnde att när investeringsbidragen tas bort motsvarar det endast en ränteuppgång på 0,3 %. Men, Börje Hörnlund, räntan har sprungit i höjden oerhört mycket mer, och likväl plockar ni bort investeringsbidragen. september, att momsen skall sänkas på allt som har med boende att göra till 60 % av dagens nivå. Det finansieras genom att man tar bort investeringsbidrag. Ni glömde att sänka momsen, men ni tog bort investeringsbidragen.
Herr talman! Det verkar som om regeringen har inlett sin verksamhet med att gå på kurs eller seminarium i att berätta för lyssnarna att det är två saker som har ställt till med svårigheterna. Den ena är den internationella konjunkturen, och den andra är den gamla socialdemokratiska regeringen. När vi har hört detta så många gånger under dessa månader, börjar vi bli litet nyfikna på vad det borgerliga alternativet egentligen är för något i denna politik. Vad är det som är nytt med att det kommit en borgerlig regering som i grunden skulle ändra förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden och på den svenska finansiella marknaden? Börje Hörnlund är en erfaren parlamentariker och sitter nu i den borgerliga regeringen. Han har inte gett någon vägledning i svaret eller i sitt inlägg därefter. När jag tittar på hur Börje Hörnlund resonerar i sitt svar om behovet av bostadsfinansiering, vill jag instämma i Ulf Lönnqvists inlägg. Jag vill också göra ett tillägg. Den 13 december 1990 bestämde Sveriges riksdag att införa räntelån, dvs. en ny form av bostadsfinansiering i Sverige, från den 1 januari 1992 och delvis från den 1 januari 1993. Det hade då varit en lång diskussion dessförinnan. Det hade varit möjligt att titta på förslaget, och det antogs av en majoritet i riksdagen. Nu kunde det nya byggandet förberedas efter de nya finansiella förutsättningarna. Sedan bestämmer sig den borgerliga regeringen, naturligtvis inklusive Börje Hörnlund, att räntelånesystemet inte skall behållas. Det är enligt regeringens uppfattning inflationsdrivande. I stället skall de nuvarande räntebidragen behållas, men de skall försvagas så långt det är över huvud taget möjligt. Kostnaderna lastas över på bostadskonsumenterna. På tisdag blir det en debatt här i kammaren. Då är det sannolikt att riksdagens majoritet kommer att säga nej till räntelånen och behålla de mycket förändrade räntebidragen. Tycker Börje Hörnlund som arbetsmarknadsminister och framstående medlem av en borgerlig regering att det är bra att Sverige får ett beslut om en bostadsfinansiering tre veckor innan den skall träda i kraft? Tycker Börje Hörnlund att det är bra att vi ännu inte vet vilken bostadsfinansiering vi skall ha från den 1 januari
Herr talman! Jag fick inget svar på mina två frågor till Börje Hörnlund. Jag frågade honom om han delade näringsministerns uppfattning om att en byggarbetslöshet i Stockholms län på 10 % därutöver inte var något att bekymra sig över. Jag vet inte hur jag skall tolka den tystnad som Börje Hörnlund visade mig här. Jag kan förstå att Börje Hörnlund inte vill svara på en del av frågorna som gäller Stockholms län. Jag frågade bl.a. om de satsningar som det finns planer på då det gäller infrastrukturen. Där påstod Börje Hörnlund att vi socialdemokrater hade fel och inte förstod oss på det hela. Det är också ett exempel på hur Börje Hörnlund försöker blanda bort korten. Jag har förståelse för att Börje Hörnlund gör så här och nu skyller allt på den gamla socialdemokratiska regeringen. Det kan naturligtvis inte vara lätt att vara centerpartist i en högerdominerad regering och gång på gång svälja olika högerförslag. Vi har sett många exempel på hur centerns hjärtefrågor och principfrågor har offrats på regeringssamarbetets altare. Ett aktuellt exempel som Eva Johansson pekade på i sitt inlägg är den inomregionala skatteutjämningen. Här i veckan kom skatteutjämningskommitténs betänkande som visar att den borgerliga majoriteten vill förbjuda den inomregionala skatteutjämningen i Stockholms län. Om jag inte minns fel var det centerns förre partiordförande Karin Söder som bl.a. var med och väckte en motion om att en särskild lag skulle stiftas av riksdagen som gav möjlighet till att införa en inomregional skatteutjämning. Det har varit något av en hjärtefråga för centerpartiet i Stockholmsregionen. Vi kan nu konstatera att man från centerns sida tydligen nu är beredd att offra även denna heliga princip. Det kommer naturligtvis att få ödesdigra konsekvenser för sysselsättningen i Jag hoppas att, eftersom detta utgör ett utredningsförslag, eftertanken skall verka så att vi kan få en helt annan slutprodukt. Jag vill avsluta med att önska Börje Hörnlund en god jul. Jag hoppas att han nu kommer att ägna julhelgen åt eftertanke och funderingar och till att läsa in det material som Anita Johansson överlämnar, och att han efter nyår omedelbart kommer att vidta åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i Stockholms län.
Herr talman! Jag har inte tidigare varit i tillfälle att lyckönska Börje Hörnlund till den viktiga posten som arbetsmarknadsminister med ansvar för sysselsättning och regionalpolitik. Jag vill nu göra det uppriktigt. Börje Hörnlund och jag känner varandra väl från många intensiva debatter här i kammaren. Jag känner till hans och hans partis närmast fientliga inställning till storstadsområdena och främst till Stockholms län. Vid flera tillfällen har jag fått förklara för Börje Hörnlund att det faktiskt är människor av kött och blod som bor i detta område och att det att vara arbetslös i Stockholm också är att vara arbetslös. Jag har på mitt rum här i riksdagen lyssnat på dagens tre interpellationsdebatter med Börje Hörnlund. Det gamla verkar sitta i. Börje Hörnlund verkar inte ha något till övers för Stockholms län och har heller inte haft något att komma med när det gäller arbetslösheten i detta län. Men vad som kanske är värre, jag upptäckte ingen känsla för att storstadsområdets arbetslösa också kan ha det svårt. Ingen oro kunde skönjas för den våldsamma ökning av arbetslösheten som är på gång. Börje Hörnlund är i en pressad situation. Naturligtvis är han pressad av den stigande arbetslösheten men också av det farliga sällskap han har hamnat i när han regerar med moderaterna och tvingas ta ansvar för den högerpolitik som regeringen nu för. Det är naturligtvis pressande att försvara att förmögenhets och arvsskatt tas bort och sänks, att barnbidragshöjningen skall skjutas upp, att karensdagar skall införas, att arbetslöshets och arbetsskadeförsäkringar skall försämras och mycket mer. I går fick vi höra att skatten för egenföretagare och ägare till handelsbolag skall sänkas med 2 500 miljoner samtidigt som regeringen skall dra ner stödet till facklig utbildning och stödet till företagshälsovården skall tas bort. Jag drar den slutsatsen att det är överraskande att centerpartiet, som säger sig vilja ha en rättvis fördelning, ställer upp på denna orättfärdiga politik. I en tid då arbetslöshet och varsel ökar kraftigt och arbetsplatser läggs ner i en takt som det är länge sedan vi upplevde i vårt land, borde landets regering sätta in massiva insatser för att försöka stoppa den negativa utvecklingen. Herr talman! Jag inser naturligtvis att arbetslösheten inte kan bekämpas med några enkla metoder eller att den försvinner bara för att man säger att arbetslöshet skall bekämpas. Det fordras först och främst en politisk vilja och, vill jag tillägga, en inneboende känsla för de arbetslösa och för att arbetslöshet är skadlig, ett ont både för samhället och den enskilda människan. I dag på morgonen kunde vi på Ekot höra om undersökningar som visar att arbetslöshet leder inte bara till psykiska besvär utan också till högt blodtryck, hjärtbesvär och andra sjukdomar. I går ställde jag en fråga till statsministern här i kammaren, om hur han hade det med nattsömnen mot bakgrund av den stigande arbetslösheten och allt ont, oro, och lidande som den för med sig. Han sade att han inte var störd utan att nattsömnen var god. Det är självfallet bra att statsministern och regeringsledamöterna kommer utsövda på morgonen till jobbet, där de skall fatta för nationen viktiga beslut. Även om min fråga kanske var litet kontroversiell i sin udd, hade den ett seriöst innehåll. Hur berörd är landets statsminister av att nationen och många tusen människor mår dåligt, mår illa av arbetslösheten? Om detta fick vi inget veta. Jag har märkt litet av samma okänsliga inställning i dag när jag har lyssnat på Börje Hörnlund i denna och tidigare debatter. Har sällskapet i regeringen tagit död på det tidigare engagemang som fanns hos Börje Hörnlund, och som jag har respekterat? Avsaknaden av förståelse, den förståelse som jag tror behövs bakom all politisk verksamhet, är farlig för vårt samhälle. För politik handlar om människor, om deras liv och framtid. Jag har denna höst mött gråtande arbetslösa byggnadsarbetare som är oroliga för sin egen och familjens framtid. Jag är inte opåverkad av dessa möten. Tvärtom, varje möte har följt mig i mina tankar åtskilliga timmar efteråt. Men det har också ökat min glöd till att ännu mer hata arbetslösheten och inse att vi måste ta krafttag. Därmed, herr talman, är jag inne på det andra i regeringens politik som jag saknar: konkreta åtgärder. Om inte regeringen kan hantera arbetslösheten och regionalpolitiken på egen hand har jag ett råd till Börje Hörnlund att komma med: Bjud in, ta hjälp av den socialdemokratiska oppositionen! Jag har några förslag som jag kan ge direkt: -- ett gigantiskt samhällslett program för reparationer och underhåll på byggområdet -- tidigarelägg offentliga investeringar. Och låt mig, herr talman, avsluta med att säga att denna interpellationsdebatt visar vilka som är de arbetslösas företrädare i riksdagen. Inte en enda borgerlig riksdagsledamot från Stockholm eller Stockholms län finns i kammaren när riksdagen behandlar denna viktiga interpellation.

Herr talman! Sent skall syndaren uppenbarligen vakna, Börje Hörnlund. De uppgifter som gällde i fråga om budgeten var kända i valrörelsen och fanns med i valdebatten. Trots kännedomen om detta gick olika centerpartister ut och talade om att de skulle genomföra åtgärder för att ta ned kostnaderna i boendet. Agne Hansson, inte helt obekant för Börje Hörnlund, sade t.ex. den 5 december att centern ville sänka månadskostnaden för en normal trerumslägenhet med 125--175 kr. i månaden och att det borde kunna ske redan till våren om det blev en borgerlig regering. Jag citerade tidigare vad Olof Johansson sade när det gällde byggmomsen och dess sänkning. Det är klart att man då undrar vad ni håller på med. Såg ni inte till att det ni sade i valrörelsen ändå hade någon förankring i verkligheten och att ni nu i regeringsställning har någon möjlighet att genomföra det? Då håller det inte att skylla på en tidigare regering. Det är ni -- Börje Hörnlund och regeringen -- som har ansvaret nu. Det är nisom nu skall föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att rätta till den situation som uppstått och som ni själva i stor utsträckning är skyldiga till; era åtgärder späder på det här. Det är väl bra och lovvärt att Börje Hörnlund tar fram sysselsättningspaket -- det är utmärkt. Han följer där precis samma linje som den socialdemokratiska regeringen. Men Börje Hörnlund är ju samtidigt i egenskap av ledamot av regeringen med och fattar beslut om åtgärder som verkar i den andra riktningen. Samtidigt med att man vidtar arbetsmarknadspolitiska åtgärder späder man alltså på arbetslösheten genom andra åtgärder som man vidtar. Ni har kommit med en räcka av åtgärder som är fullständigt obegripliga i den arbetsmarknadssituation som råder, och det är det vi kritiserar er för. Därför undrar vi: Vad ämnar ni göra åt det här? 15 % arbetslösa byggnadsjobbare 1992 är prognosen för Stockholmsområdet. Byggettan har presenterat en räcka åtgärder som skulle kunna motverka detta. Min fråga till Börje Hörnlund kvarstår: Vad ämnar Börje Hörnlund göra för att se till att de katastrofala siffrorna inte blir verklighet utan att det kan bli jobb och framtid för byggnadsjobbarna i Stockholms län?

Herr talman! Det är inte mycket till svar vi har fått av arbetsmarknadsministern på våra frågor, tycker jag. Jag tycker att det är dåligt använda resurser att betala 10 milj.kr. i A-kasseersättning per dag i Stockholms län. Det är bättre att ha folk i arbete, Det är kärvt, säger arbetsmarknadsministern. Men sätt då i gång! Jag har i min interpellation på ett antal punkter givit förslag om vad vi kan börja med för att få fart på hjulen i Stockholmsområdet igen. Det är bra att Börje Hörnlund är oroad över ungdomarna, men jag är speciellt oroad över de 8 000 ungdomar i Stockholmsregionen som är under 24 år. Vi vet att riskerna att dessa ungdomar kommer på glid är större i storstäderna. Då blir det en dyr politik som i dag förs. Varje människa måste räknas, även människorna som bor i Får jag varna Börje Hörnlund -- kan det hjälpa, tro, när han inte tar det andra som jag säger på så stort allvar? Jag vill påstå att om Börje Hörnlund med centern i spetsen för arbetsmarknadspolitiken fullföljer den här politiken kommer centern i Stockholms län att fortsätta sin kräftgång. Dagens opinionssiffror från SCB tyder på att centern snart är utplånat i Stockholmsregionen. Men, Börje Hörnlund, det finns några centerpartister. Ta kontakt med dem! Jag tror att de delar min uppfattning när det gäller sysselsättningen i Stockholmsregionen. Tyvärr kan man inte avläsa det i kammaren i dag -- de borgerliga ledamöterna från Stockholmsregionen är inte intresserade av arbetsmarknadspolitik och det svåra läge som vi har här i regionen.
Herr talman! Börje Hörnlund var oroad över försvagningen av svensk ekonomi. Den oron delar vi nog alla. Börje Hörnlunds gruppkamrater skulle kunna medverka till att göra någonting åt saken genom att rösta för de socialdemokratiska reservationerna, som skulle förstärka budgeten med 9 miljarder kronor -- det vore i alla fall en början. Jag sade i mitt första inlägg att jag hade hoppats på en mer seriös debatt från arbetsmarknadsministerns sida omkring framtiden för svensk arbetsmarknad och speciellt arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Det är ju framtiden vi kan påverka. Nu har Börje Hörnlund inte velat ta upp någon sådan debatt utan mest talat om vad den förra socialdemokratiska regeringen gjorde och inte gjorde. Jag vill i likhet med mina andra kamrater påminna Börje Hörnlund om att det nu är ni som regerar -- det är ni som kan komma med förslag som löser de problem som Sverige och Stockholmsregionen står inför. Jag hade, herr talman, också hoppats på att jag från dagens debatt skulle kunna vidarebefordra något positivt besked till alla dem som oroar sig för sin egen situation på arbetsmarknaden och sysselsättningen i stort i Stockholmsregionen. Tänk att kunna säga till dem att det finns en vilja i regeringen att få i gång hjulen; man är beredd att satsa också på det som är vår hembygd. Det hade varit bra att kunna göra det, men det kan jag inte -- Börje Hörnlund har inte på någon punkt givit oss något hopp. Tvärtom säger han att vi som har deltagit i debatten är okunniga och utan vilja. Det kan ju vara så att vi inte vet allt, men ett vet vi: Människor som är arbetslösa behöver stöd från en omvärld som anser att deras arbete är någonting värt, att det är en tillgång för samhället och inte en börda. Vi vet en sak till, och det är att det gäller i lika hög grad de 25 000 arbetslösa i Stockholms län som de arbetslösa i alla andra delar av landet. Jag kan garantera Börje Hörnlund att vi återkommer -- vi skall fortsätta vår kamp för full sysselsättning och arbete åt alla. Jag hoppas att vi kan räkna med arbetsmarknadsministern i det arbetet. Annars blir det tungt. Här krävs det ett samspel mellan regeringen och Stockholmsregionen, om vi skall nå framgång. Vi kan inte vänta i tre år på en engagerad arbetsmarknadspolitik -- den behövs nu, och det är nu Börje Hörnlund är arbetsmarknadsminister. Så sätt i gång och regera!

Fru talman! Jag kan börja med att säga till Lennart Fridén att jag tror att det är en bättring på gång. Där skall vi hålla i minnet att en utveckling som betyder väldigt mycket är den ökade affärsmässigheten, genom att postverket, liksom andra affärsverk som har förvaltat gamla s.k. naturliga monopol, möter konkurrens. Det här är en utveckling som leder till en ökad kundanpassning. Man kommer att bli mera lyhörd för vad kunderna tycker, helt enkelt därför att andra också kommer in i verksamheten. Lennart Fridén frågar om det skall bli någon bättring. Jag kan berätta att postens koncernstyrelse redan i juni 1990 beslöt att se över hela detta gigantiska postkontorsnät. Skälet var de minskade transaktionsvolymerna. Utredningen, som presenterades häromdagen, kom fram till att man skall genomföra en hel del förändringar, precis i enlighet med det som Lennart Fridén är inne på här, nämligen att i ökad utsträckning ta entreprenader i anspråk, att samarbeta med banker och med dagligvaruhandeln. Den här utvecklingen innebär att posten totalt sett kommer att ha lika många serviceställen som tidigare, men genom att man omstrukturerar nätet möter man den här minskningen av transaktioner. Man kommer att ha kvar krav på kvalitet, sekretess och säkerhet, och man kommer att utbilda personal som skall sköta posttjänsterna i postens regi. På detta sätt utvecklar man i stället för att avveckla, och då bidrar posten både till att det blir postservice och till att annan kommersiell service kan behållas. Lennart Fridén var inne på att det till slut bara är den lokala servicebutiken eller lanthandeln som är kvar. Syftet och metoden som postverket kommer att använda sig av är att staga upp också lanthandlaren, så att han kan bli entreprenör åt posten och på så vis behålla service i de glesare delarna av landet. Om vi tittar litet mera konkret på vad detta innebär, ser vi att det på de större orterna finns ungefär 700 postkontor. Målsättningen är att det 1995 skall finnas kvar 450 postkontor, men de skall dessutom kompletteras med 200 s.k. närpostkontor, som har denna typ av samverkan med någon bank eller butik. På de medelstora orterna kommer de 500 På de mindre orterna, där det i dag finns 700 postkontor, kommer det att finnas kvar 300 som drivs bl.a. i samverkan med banker. 350 postkontor på mindre orter kommer att leva vidare i samverkan med butiker av olika slag. Slutligen finns det 2 750 lantbrevbärarlinjer, som är mycket populära. Här räknar postverket med att det skall ske en utveckling så att det år 1995 finns Sammanfattningsvis, fru talman, tycker jag att Lennart Fridén kan se tiden an med viss tillförsikt och optimism, om utvecklingen i enlighet med utredningen Nät 92, kan förverkligas.

Fru talman! Luciadagen 1990 fattade riksdagen beslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem, ett system som var väl förankrat i Bygg och Bostadssverige, ett system som skulle klara den bostadsproduktion som vi har behov av. Bristerna i det nu gällande bostadsfinansieringssystemet rättades till, samtidigt som belastningen på statsbudgeten dramatiskt kunde minska utan att bostadsutgiften för den enskilde blev högre än med dagens system. Bygg och Bostadssverige inrättade sig efter riksdagens beslut. Man visste vad som skulle gälla. Trots varningar från branschen för det kaos som skulle uppstå om man rev upp det beslutade finansieringssystemet, som de borgerliga partierna talat om, valde den borgerliga regeringen att lägga fram ett sådant förslag som utskottsmajoriteten nu har ställt sig bakom. Därmed har en fullständig ovisshet skapats om vad som skall gälla på bostadsfinansieringens område. Precis det kaos som branschen varnade för har uppstått. Bostadsbyggandet är långsiktigt. Man måste veta vilka spelregler och förutsättningar som gäller när lånen skall lyftas, om man skall våga sätta i gång byggen. Regeringens handlande har lett till att planerade byggen ställs på framtiden. Bostadsbyggandet minskar dramatiskt. För denna situation får den borgerliga regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten ta det fulla ansvaret. Det är obegripligt att man i en situation, där det är problem med sysselsättningen inom hela byggsektorn och där fortfarande ett stort antal människor är behov av bostad, vidtar åtgärder som stoppar bostadsbyggandet och ökar arbetslösheten. Men det är precis vad regering och utskottsmajoritet gör med dessa åtgärder. Nu har direktiven till en utredning som skall ta fram ett nytt finansieringssystem publicerats. Ur de vaga direktiven kan egentligen bara en sak utläsas, nämligen att subventionerna skall bort och att det därmed blir dyrare att bo. Så ökar än mer oron och ovissheten. Det här är tydligen regeringens och utskottsmajoritetens signal till branschen. Då bromsas byggandet ytterligare. Också de övriga åtgärder som regeringen har lagt fram förslag om och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom ökar kostnaderna för byggandet på boendet. En vanlig trerumslägenhet i nyproduktionen blir om dessa förslag genomförs ungefär 1 500 kr. dyrare i månaden än om räntelånesystemet genomförs. Jämfört med dagens situation blir bostaden ungefär 350 kr. dyrare i månaden. Kostnaderna i nyproduktionen är redan höga. Det är otillständigt att lägga fram förslag som ytterligare ökar dem och därmed utestänger stora grupper från möjligheten att få den bostad som de så väl behöver. För ungefär ett år sedan skrev Olof Johansson och Agne Hansson på DNs debattsida att vanligt folk inte tål ytterligare höjningar av hyrorna och att byggmomsen därför måste slopas. Detta krav upprepade sedan både Olof Johansson och Agne Hansson gång på gång i valrörelsen. Ja, Agne Hansson gick t.o.m. så långt i Kristianstadsbladet av den 5 september att han hävdade att hyran för en normal trerumslägenhet skulle sänkas med 125-- 175 kr. i månaden, om centern fick vara med och bestämma. Det skulle kunna vara verklighet i vår med en borgerlig regering, hette det. Jag vill fråga Agne Hansson om centern är helt överkörd när det gäller bostadspolitiken eller vad det är som har hänt, eftersom Agne Hanssons handlande i dag kommer att gå i direkt motsatt riktning mot vad han och centerpartiet sade i valrörelsen. Bland förslagen som kommer att medverka till högre kostnader för byggande och boende finns också den kraftiga reduktionen av investeringsbidraget. Det skall sänkas från 9,3 % till 3,1 %. Investeringsbidraget kom till för att kompensera nybyggandet av bostäder på grund av höjningen av mervärdeskatten. I radions telefonväkteri den 5 september fick Olof Johansson frågan om just investeringsbidraget. Han svarade för centerpartiets räkning att centern vill sänka momsen på allting som har med boendet att göra till 60 % av dagens nivå. Det skall vi, sade han, finansiera genom att ta bort investeringsbidraget. Nu reduceras investeringsbidraget kraftigt. Det ger pengar till statskassan. Men vart tog sänkningarna av byggmomsen vägen? Sänkningen skulle ju finansieras med dessa pengar. Nu sänker ni bidraget men glömmer bort att sänka momsen. Då blir det dyrare att bygga. Är detta, Agne Hansson, ett nytt område där centern är överkörd av regeringens hantering av bostadspolitiken, eller är det ett uttryck för att centern säger en sak i en valrörelse och gör något helt annat när den fått del i regeringsansvaret? Ett genomgående tema såväl i regeringens proposition som i den borgerliga utskottsmajoritetens utlåtandetext är att olika s.k. regleringar drivit upp kostnaderna för bostadsbyggandet. Därför säger man sig vilja genomföra långtgående åtgärder för en avreglering. Det skulle, menar man, betyda att kostnaderna dramatiskt kunde minska. Fru talman! Den dryga hälft av det totala byggandet i Sverige som är inriktat på näringslivets behov av kontors och företagslokaler styrs helt av marknaden. Under perioden 1985--1990, då överhettningen var som mest utpräglad på byggområdet i vårt land var det näringslivsbyggandet som drog i väg kraftigast. Kraven på byggkapacitet -- arbetskraft och material -- från näringslivets sida var så stora att vi fick brist på arbetskraft och material. I alla bristsituationer stiger kostnaderna. Så skedde också vid det här tillfället. Näringslivet var för att få fram den byggkapacitet som man ansåg sig behöva beredd att betala det pris som branschen krävde. Så blev näringslivsbyggandet tändvätskan i den inflationsbrasa som drabbade byggsektorn. Detta fick självfallet återverkningar också på bostadssidan. Den skulle ju konkurrera med annat byggande om tillgänglig kapacitet. Detta var situationen. Det var alltså inte regelverken på bostadsområdet som drev upp kostnaderna. Det var marknadskrafternas fria spel på den oreglerade delen av byggsektorn som var ledande. För att säkerställa det bostadsbyggande som behövdes för att tillgodose den stora efterfrågan på bostäder fick den socialdemokratiska regeringen begränsa annat byggande främst i storstäderna. Vidare träffades en överenskommelse med byggentreprenörer och byggherrar om att de skulle ställa resurser till bostadsbyggandets förfogande med målet att byggkostnaderna inte skulle stiga kraftigare än inflationen. När detta var fullt genomfört ledde det till att bostadsbyggandet ökade till de högsta nivåer som vi haft sedan miljonprogrammets dagar samtidigt som kostnaderna för bostadsbyggandet dämpades och låg i nivå med inflationen i övrigt. Åtgärderna var alltså framgångsrika. Centern var i viss utsträckning med på att sätta in sådana åtgärder, men hade bara litet andra recept. Folkpartiet och moderaterna reste däremot hela tiden motstånd. Jag har velat säga detta därför att den som påstår att kostnadsuppgången i bostadsbyggandet under senare delen av 1980-talet berodde på olika regleringar har fel. Kostnadsökningarna berodde på den överhettning som de kraftiga kraven på byggresurser från näringslivets sida ledde till. Marknadskrafterna talade sitt språk. De åtgärder som regeringen och utskottsmajoriteten nu vill vidta i den s.k. avregleringens namn -- borttagande av markvillkoret och produktionskostnadsprövningen -- leder inte till lägre priser. De utvärderingar som boverket gjort av såväl markvillkor som produktionskostnadsprövning, visar tvärtom att båda dessa åtgärder har lett till minskade kostnader i byggandet. Regeringen och utskottsmajoriteten vill nu ta bort markvillkor och produktionskostnadsprövning. Regeringen vill också ta bort den s.k. bostadsanvisningsrätten, dvs. kommunernas möjlighet att ställa krav på att bostäder som byggs med statlig belåning skall kunna ställas till den gemensamma bostadsförmedlingens förfogande. Regeringens förslag är inte till fromma för bostadsförsörjningen i vårt land. De leder inte till sänkta kostnader i byggandet, men de leder däremot till att kommunernas möjligheter att ta det ansvar för bostadsförsörjningen som de är ålagda kraftigt minskar. Det är en onödig klåfingrighet som utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Vi anser att det finns anledning att genomföra förenklingar i olika regelverk. Utgångspunkten bör vara att det är funktionerna när det gäller olika krav på boendet som är det viktiga, inte hur dessa funktioner genomförs. Vi var på väg att genomföra långtgående förändringar i denna riktning. Vi kommer att vara beredda att positivt pröva sådana förslag som kan komma att läggas fram. Men de förslag som nu har presenterats har inte den inriktningen och den innebörden. Det är därför som vi har sagt nej till dem. Utskottsmajoriteten förordar också att de fördelaktiga bostadslånen och räntebidragen skall få övertas av köparen om ett allmännyttigt bostadsområde säljs ut. Vi säger nej till detta. Vi gör det därför att vi anser att allmännyttan har en viktigt funktion att fylla också i 1990-talets Bostadssverige. Den sociala bostadspolitiken måste få ligga fast. Den förutsätter att det finns skilda upplåtelseformer. Såväl äganderätten som bostadsrätten och hyresrätten behövs. Den socialdemokratiska regeringen hade en byggministergrupp. Dess uppgift var att genomföra ungefär det som förordades i centerns motion på detta område. Tyvärr har centern i utskottet gått emot sin egen motion. Vi anser att en sådan grupp har betydelse på byggområdet och för verksamheten där. Det är orsaken till att vi nu ger vårt stöd till centermotionen, så att den borgerliga regeringen får ett likartat organ. Fru talman! Socialdemokratin slår vakt om den sociala bostadspolitiken. Alla människors rätt till en bra bostad till rimlig kostnad är ett nödvändigt mål för bostadspolitiken också under 1990-talet. De förslag regeringen nu har lagt fram och som har stöd av den borgerliga utskottsmajoriteten, är ett allvarligt ingrepp i den sociala bostadspolitiken. Fullföljandet av den försvåras avsevärt. De förslag riksdagen i dag har att ta ställning till kommer, om de genomförs, att skapa ett kaos i byggsektorn, bromsa upp byggandet, förvärra arbetslösheten och göra det dyrare att bo. Det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten har ställt sig bakom dessa regeringsförslag. Jag vill, fru talman, yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 3, 4, 5 och 7.

Fru talman! Agne Hansson sade att vi hade varit världsmästare i hyreshöjningar. Sanningen är den, Agne Hansson, att hyrorna i stort sett har följt inflationsutvecklingen. Skattereformen gav folk mer i plånboken, och då skulle man också ta på sig en ökad del av kostnaderna i boendet. Den sortens fördelning var ett led i själva skattereformen. Nu säger Ange Hansson att situationen inte går att förändra över en natt. En av de frågor som jag ställde till Agne Hansson gällde detta, men jag fick inget svar. Agne Hansson påstod i valrörelsen att om bara centern fick vara med i en regering skulle man se till att det blev en hyressänkning på uppemot 200 kr. redan till våren. Jag begär inte att Agne Hansson skall klara detta över en natt, men det skulle vara välgörande att få veta hur Agne Hansson skall klara det till våren. Sedan vill jag ta upp frågan om den kritiska situation som nu råder och som Agne Hansson också berörde. För några dagar sedan skrev Byggnadsarbetareförbundet till regeringen. Man hade nämligen inte fått svar på tidigare brev.

Byggarbetslösheten var i slutet av november värre än tio procent. Den sprider sig i allt vidare ringar och beräknas redan i april 1992 vara högre än tjugo procent.'' Har Agne Hansson något svar att ge till byggnadsarbetarna, eller är dessa ute och talar i ogjort väder? Är det så att de för med osanningar när de vänder sig till regeringen med detta nödrop? Jag tror att svenska byggnadsarbetare skulle vara väldigt intresserade av att få höra vad bostadsutskottets ordförande har att säga till dem på denna punkt. Agne Hansson säger gång på gång att centern tydligt har markerat vad man vill. Men vad hjälper det, Agne Hansson, när ni är med i en regering som lägger fram dessa förslag? Ni är med i den utskottsmajoritet som står bakom dessa förslag. Detta är dessa förslag som enligt byggnadsarbetarna har lett till den kaotiska situation. Vi har pekat på det. Om Agne Hansson inte tror på oss, lyssna åtminstone på vad byggnadsarbetarna har att säga! Jag ställde två frågor till Agne Hansson om byggmomsen. Frågan var: När tänker ni infria löftena om att sänka byggmomsen och använda de medel som blev över när ni dramatiskt minskade investeringsbidraget?

Fru talman! Det är naturligtvis oerhört viktigt att man kommer ned till helt andra realräntenivåer, men av och till uppstår det situationer med höga räntenivåer, vilket i historien har visats. Det är då som belastningen på statsbudgeten blir så oerhört stor, och det i ekonomiskt besvärliga lägen. Det är därför som detta system är så orimligt. När de ekonomiska tiderna är som svårast, blir kostnaderna för bostadssubventionerna som högst. Man borde kunna införa ett system där förhållandet blir det omvända, om man skall kunna klara den ekonomiska politiken. Det är egentligen detta som är den stora nackdelen med räntelånesystemet. När det gäller kostnaderna för boendet, använder sig Ulf Lönnqvist av rena fantasibeloppen. Jag har tagit del av boverkets kalkyler över de kostnadshöjningar som blir aktuella i samband med omläggningen. Höjningen ligger alltså på 273 kr. i månaden för en hyresrätt på 80 m2. För ett låntagarbyggt egnahem på 120 m2 uppgår höjningen till maximalt 673 kr. i månaden -- och detta är den största kostnadshöjningen som kan uppstå. Jag vill upprepa att man längre fram får igen dessa kostnadshöjningar i form av lägre hyror än vad räntelånesystemet skulle ha inneburit. Med räntelånesystemet höjs hyrorna hela tiden när skulden växer. Byggnadsarbetarna är oroliga, vilket jag förstår. Men jag vill ändå påstå att den omläggning av bostadspolitiken som nu sker syftar till att bibehålla en stabil bostadsproduktion även i framtiden. Jag vill peka på att lagen om byggmaterial som godkänts i annat nordiskt land har förlängts ett år. Det görs också förenklingar, vilket redan har visats genom de försök som man har gjort i Stockhol och Karlstad med enbeslutsärenden, som bidrar till att byggkostnaderna har sänkts med 10 §. Genom att ta bort dispensregler och jämställa nybyggnadslåneräntan med ombyggnadsräntan överförs det mera resurser till ombyggnadssatsningar. Man skall övergå till fonderingar i fråga om upprustningar, samtidigt som räntelånen tas bort, de räntelån som omöjliggör ombyggnad, eftersom det inte går att rebelåna fastigheterna där skulden växer i takt med värdet på fastigheten. Slutligen föreslår vi att man skall ta bort spärren för hyresgäster att få förvärva sina lägenheter i allmännyttan. Även detta bidrar till att man kan börja rusta och bygga om sin lägenhet. Dessutom satsar vi på äldreboende, så här finns möjligheter till sysselsättning.

Fru talman! Jag vill tacka Agne Hansson för svaret vad gäller byggkommissionen. Det är bra att Agne Hansson och centern är nöjda med att ha fått igenom sitt förslag. Men både socialdemokraterna och vi i vänsterpartiet har svårt att se att man har tillgodosett motionens förslag. Det var en betydligt bredare grupp som skulle ingå och man skulle beakta både byggandet och bostadsproduktionen. Jag vill dessutom ta upp ytterligare frågor, bl.a. konkurrensvillkoret. Av vilken anledning vill inte den borgerliga majoriteten ha kvar det? Det vore väl bra att främja möjligheterna till konkurrens -- det trodde jag ingick i det borgerliga programmet? Agne Hansson riktade på nytt kritik mot räntelånesystemet. Räntelånesystemet är ju ett sätt att ge sig ut på den allmänna kredit och lånemarknaden. Det trodde jag var en del av en marknadsanpassning och en marknadsekonomi. Men så förefaller det inte att vara för de borgerliga partierna. Agne Hansson tog upp vad det på lång sikt skulle innebära att inte tillämpa räntelånesystemet. Man skulle få mycket lägre hyror, sade han. Det har jag svår att se. De nyproducerade bostäder som i dag erbjuds är väldigt dyra. Vi vet att många, särskilt barnfamiljer och låginkomsttagare, faktiskt tackar nej till erbjudanden om bostad, därför att man inte har råd att hyra en. I det område där jag bor, i Skarpnäck, och i Hammarbyhöjden bygger man väldigt trevliga nya lägenheter, men en fyrarummare kostar i storleksordningen 7 000-- 8 000 kr. Då måste man ju sätta in åtgärder som på mycket kort sikt kan leda till förändringar. Jag vill berätta för Agne Hansson att jag i går hade besök av två tolvåriga flickor. För första gången i mitt liv upplevde jag att få dessa frågor från flickor i tolvårsåldern: Hur blir det med hyrorna? När införs marknadshyrorna? Kommer vi, min ensamstående mamma och jag, att ha råd att bo kvar? Har vi rätt att få bo kvar i sta'n, om man -- som min mamma -- har vanliga inkomster? Jag kan försäkra Agne Hansson att dessa flickors föräldrar var inga vänsterpartister som var vana vid bostadspolitiska diskussioner, utan flickorna var helt vanliga, normala svenska ungdomar, som inte tidigare intresserat sig speciellt mycket för bostadsfrågor, men som nu känner att deras hem är hotade. Jag anser alltså att Agne Hansson och den borgerliga majoriteten inte har någonting att komma med som kan ersätta räntelånesystemet. Man har haft tre år i opposition på sig att få fram ett alternativ, men man har inte kommit med något förslag. I stället vill man försämra i det nuvarande systemet, vilket vi vill förändra till det bättre.
Fru talman! Eva Zetterberg undrade vad som som skulle hända om vi inte blir nöjda med byggkommissionen. Ja, det får framtiden utvisa. Det finns ingen anledning att här och nu diskutera hypoteser. Eva Zetterberg vill ta bort konkurrensvillkoret, markvillkoret, produktionskostnadskontrollen och anvisningsrätten, men syftet med allt detta är just att snabba upp byggprocessen och få en direktkontakt mellan producent och konsument -- allt för att kostnaderna skall kunna hållas nere. Som jag sade är detta ett viktigt instrument för att hålla nere kostnaderna, och effekten har redan visat sig. Konkurrens skall inte skapas genom lagstiftning, utan genom förenklingar på ett naturligt sätt i de finansieringssystem som vi bygger upp. Att man nu närmar sig en enhetssubvention ger ju möjlighet till konkurrens, där den enskilde som bygger sin bostad kan påverka kostnaderna och utformningen av bostaden. Därmed kan han henne. Det uppstår då en naturlig konkurrens på byggmarknaden. Det är alldeles riktigt att många får tacka nej till en lägenhet, eftersom de inte har råd att bo där. Det är alldeles riktigt, och det har vi länge kritiserat. De senaste årens utveckling har lett fram till detta. De som frågat Eva Zetterberg har kanske inte fått del av den skattesänkning som skatteomläggningen skulle ge och som Ulf Lönnqvist tidigare talade om. Det är naturligtvis därför som man även i fortsättningen måste föra en diskussion om att ta till en momssänkning som ett nästa steg, och man får fundera över om man kanske behöver göra detta vid årsskiftet 1992-1993, när des senaste åtgärderna kommer att träda i kraft. Det finns inga förslag om marknadshyror, och det är heller inte fråga om att införa sådana. När det gäller alternativa finansieringsformer stakar utredningens direktiv ut en väg mot enhetslån. Jag förstår inte hur vänsterpartiet kan ställa sig bakom ett system där man försöker dölja kostnaderna i nyproduktionen, något som gynnar branschen så att man där kan ta ut vilka byggpriser som helst. Vilken lösning har Eva Zetterberg på det problemet? Det är just detta som räntelånen så att säga är världsmästare på, nämligen att dölja kostnader som man sedan skjuter framför sig och vilka de enskilda boende sedan får svara för. Byggbranschen kan bygga hur dyrt som helst, och det finns i detta fall ingen press på dem. Är det ett system som kan vara intressant för vänsterpartiet?
Fru talman! Vi kommer att få se om det arbete som byggkommissionen kommer att utföra blir bra eller dåligt, Agne Hansson. Men jag anser att själva konstruktionen inte stämmer med den bild som centerpartiet självt målar upp i sin motion och som vi från vänsterpartiet också var intresserade av att få till stånd. Agne Hansson påstår att räntelånesystemet skulle dölja de verkliga kostnaderna och ge möjlighet till en mer omfattande spekulation. Det Agne Hansson tar upp här talar emot ett slopande av konkurrensvillkoret. Det är till för att man skall få möjlighet att se olika anbud och att de inte skall vara oskäliga, utan den anbudsgivare som både har den lägsta kostnaden och det bästa boendealternativet skall få uppdraget. Vitsen med räntelånen är att kostnaderna fördelas över åren. Man bygger inte hus för att de skall stå i två tre år utan för att de skall stå i många år. Det är då rimligt att fördela kostnaderna över flera års tid. Man bör självfallet också på andra sätt försöka pressa kostnaderna inom byggbranschen. När det gäller marknadshyror är det sant att det inte finns ett förslag om sådana i det här betänkandet. Men jag tycker att avståndet till marknadshyror har knappats in, och jag undrar om inte det blir nästa steg. De som i dag oroar sig mycket över eventuella marknadshyror är självfallet de människor som inte fått del av skatteomläggningen och som inte alls upplever att den har kommit dem till godo, utan att de huvudsakligen fått räkna med ökade kostnader. Jag vill till sist säga, Agne Hansson, att det låter mycket bra när den borgerliga majoriteten beskriver satsningen på ombyggnader och att rusta upp hus. Men jag tycker det stämmer dåligt med verkligheten. I den motion om den ekonomiska politiken som vänsterpartiet har väckt har vi talat om ett omfattande ombyggnadsprogram inom exempelvis den offentliga sektorn för att reparera och restaurera skolor, sjukhus osv. Det är fråga om en stor satsning som både skulle leda till en bättre arbetsmiljö och skapa arbeten, men vi har hittills inte sett att den borgerliga regeringen är intresserad av det förslaget. Regeringen vill inte göra satsningar av den storleksordning som i dag skulle behövas.
Fru talman! Jag vill till sist i denna debatt säga tre saker till Eva Zetterberg. För det första kan jag när det gäller de skilda förslagen till utformning av kommissionen inte se det på annat sätt än att man i den socialdemokratiska reservationen kräver att även parlamentariker skall delta. Från vår sida menar vi att det skall föras en dialog med beslutsfattare i regeringen och parterna på marknaden. För det andra är det fråga om konkurrensvillkoret. Hur förklarar Eva Zetterberg de enormt höga och stigande byggkostnaderna under de senaste åren? Konkurrensvillkoret har ju gällt. Vad har vi haft det till? Har det lett till ökad konkurrens och sänkta byggpriser? Nej, sanningen är att vi fått den motsatta situationen. Dessa lagregleringar har inte haft den minsta effekt på kostnaderna, snarare har kostnaderna pressats upp. Eller hur förklarar Eva Zetterberg den bristande konkurrens som råder på marknaden och de höga byggkostnaderna trots att vi haft konkurrensvillkoret? För det tredje, slutligen: marknadshyrorna. Jag vill påstå att de förslag som vi nu skall fatta beslut om är ett steg på vägen mot ett effektivare bruksvärdesystem. Genom att allmännyttan nu mer kommer att fungera under samma förhållanden och i konkurrens med övriga på marknaden, blir bruksvärdesystemet också effektivare. Jag vill här peka på två saker. Nu får allmännyttan vara med och svara för en kontantinsats på 5 % vid byggnation, något som privata byggare tidigare har fått göra. Man får möjlighet att avyttra fastigheter och bygga nya fastigheter för att kunna fungera på marknaden som vilket annat företag som helst. Denna regel som tidigare funnits, att man inte kunnat få statliga lån om man avyttrat till hyresgästerna, har varit en tvångströja för allmännyttan. Man har inte haft en möjlighet att utveckla sig. Allmännyttan hade stagnerat och på sikt inte alls kunnat fungera som en effektiv motor för bostadsförsörjningen i kommunerna. Men genom denna ändring får allmännyttan denna möjlighet. Den kan fungera friare på marknaden som vilket annat företag som helst, och därmed blir bruksvärdesystemet också effektivare. Detta är därför inte något steg mot marknadshyror, tvärtom.

Fru talman! Inte helt oväntat håller Ulf Lönnqvist inte med om den beskrivning som jag gav över den uppkomna situationen. Men det är faktiskt så att den socialdemokratiska regeringen bär huvudansvaret för det som har hänt. Hade man inte beslutat om det onödiga räntelånesystemet, så hade alla dessa krångligheter med ovissheten inte uppkommit. Då hade ett nytt finansieringssystem, mot bakgrund av det system som vi hittills har haft, kunnat utarbetas i något så när lugn och ro. Det är den första och grundläggande skillnaden. Dessutom är det faktiskt den ekonomiska krisen som har lett till att det finns en s.k. kris även i byggsektorn. Det är det som gör att vi inte kan bygga bostäder som ingen efterfrågar. Jag vill fråga Ulf Lönnqvist: Skall vi bara blåsa på med nya subventioner? Är det receptet från socialdemokratiskt håll? Vi måste korrigera alla de felaktigheter som den socialdemokraktiska politiken har lett till. Det går inte att låtsas som om ingenting hade hänt. Det finns ett underskott i statens finanser som är av den omfattningen att vi måste se över och rätta till. Det är faktiskt inte så att ränelånesystemet skulle lösa de här problemen; det är närmast att komma ur askan i elden. Jag tycker att det är litet oansvarigt att påstå att det innebär en normal fördelning över tiden. Jag är helt övertygad om att man inte, i den kampanj som pågått för att lansera räntelånesystemet, har talat om de utomordentligt stora och besvärande skuldökningar som många boende kommer att drabbas av. Det är ingen normal fördelning över tiden. Det är att bygga upp en skuldfälla för de boende. En normal fördelning av kostnaderna över tiden är sund ekonomisk politik. Det kommer utredningsmannen att titta litet närmare på. Jag tycker att det är oansvarigt att locka in människor i en skuldfälla i tro att man har kunnat trolla bort kostnaderna.
Fru talman! Det är ganska magstarkt av Bertil Danielsson att nu helt plötsligt påstå att ovissheten, som branschen mycket riktigt påtalar och redovisar, skulle ha sin grund i att riksdagen för ett år sedan fattade beslut om ett räntelånesystem. Det var precis tvärtom, Bertil Danielsson. Branschen inrättade sig ju efter det systemet och riksdagsbeslutet. Den vidtog sina åtgärder och konstaterade att man nu skulle kunna genomföra det planerade bostadsbyggandet så att de boende fick rimliga kostnader. Det är när ni nu plockar bort detta som kostnaderna i nyproduktionen stiger på ett så dramatiskt sätt att man inte längre vågar sig på att bygga. Det finns naturligtvis inga boende som klarar ökade boendekostnader på uppemot 1 500 kr. i månaden, vilket är skillnaden mellan det förslag ni nu för fram och om räntelånesystemet fått vara kvar. Det är där grunden till oron och ovissheten ligger. Försök inte att krypa bakom detta, Bertil Danielsson, utan ta nu ansvaret för det ni ställer till med. Det är ni som ställer till det, det gör inte vi. Bertil Danielsson säger att man inte skall bygga bostäder som ingen efterfrågar. Det som leder till dessa problem och som gör att branschen inte vågar bygga är det ni skapat, det ni ställer till med. De ökade kostnader som era förslag leder fram till gör att branschen inte vågar sätta igång byggena. Då får vi arbetslöshet också inom byggsektorn. Jag saknar fortfarande ett enda besked till byggnadsarbetarna som svar på de nödrop de nu sänder ut. Vad vill ni göra? Tänker ni sitta med armarna i kors och se på hur en hel bransch slås sönder, hur yrkeskunnandet bryts ned och hur vi får en situation där vi sedan, när det behövs en kapacitetsuppgång, inte har tillgång till den? Då får vi bygga upp detta igen med mycket stora kostnader som följd. Det var så ni ställde till det förra gången ni styrde landet. Även då gick byggandet ned katastrofalt som en följd av era åtgärder. Sedan blev det kostnader när man skulle öka byggandet. Skall ni ställa till det på ett likadant sätt en gång till? Det är vad det handlar om Bertil Danielsson.
Fru talman! Jag nödgas konstatera att Ulf Lönnqvist har en något svag verklighetsuppfattning. Det verkar som om Ulf Lönnqvist inte har en aning om att det går dåligt för aktiebolaget Sverige, att budgetunderskottet ligger på 80--90 miljarder kronor för innevarande budgetår, att vi har arbetslöshet i vårt land och att människor inte efterfrågar bostäder. Vi skall tydligen köra på som vanligt, stimulera, subventionera och reglera. Det är Ulf Lönnqvists recept. Det är att blunda för verkligheten. Den tiden är förbi då vi kunde subventionera och styra oss ut ur dessa problem. Vad som behövs är en stark ekonomi och en tillväxt som gör att människor efterfrågar bostäder och andra varor och produkter i samhället. Det kan inte kommenderas fram genom att man reglerar mera, subventionerar mera och skjuter kostnaderna framför sig på ett oriktigt och orimligt sätt i ett räntelånesystem. Det är vilseledande reklam att påstå att kostnaderna sjunker. Att de gör det första året är ett dåligt säljargument när man vet att skuldbördan ökar år från år. Det är skönt att det systemet försvinner. Det bästa besked man kan ge till dem som nu inte har jobb eller som riskerar att mista sina jobb, är att vi skall skapa en sådan situation och en sådan tillväxt i vårt land att vi kan öka produktionen. Då kan vi producera varor som efterfrågas i Sverige och i utlandet. Då kan fler få jobb och fler bo i nybyggda eller renoverade lägenheter.

Fru talman! Jag skall inte upprepa allt det som Ulf Lönnqvist har tagit upp här om krisen inom byggbranschen. Det talar för sig själv. Jag vill bara bekräfta den oro som jag tycker samtliga partier borde känna inför den situation som vi har i dag inom byggbranschen. Jag tycker att det är märkligt när Bertil Danielsson talar om den krisen och säger att man inte kan bygga bostäder som inte någon efterfrågar. Det är ingen av oss som har föreslagit det. Om byggjobbarna och alla inom byggsektorn var en grupp som var onödig borde vi i stället diskutera omskolning och andra åtgärder. Nu är det ju inte bara byggbranschens egna jobb det handlar om, utan det handlar om att bygga bostäder som behövs. Vi har redan tidigare i debatten varit inne på att många familjer och ensamstående i dag tackar nej till en bostad som de egentligen behöver eftersom de inte har råd. Man behöver alltså bygga fler bostäder -- bostäder till ett pris som människor har råd att betala. Bertil Danielsson tar upp frågan om man skall behöva blåsa på med nya subventioner. Det hoppas jag inte skall vara nödvändigt. Man skall bygga på ett sådant sätt att människor har råd att betala med sin egen inkomst. Det är ju faktiskt regeringen själv som har skapat en stor del av budgetunderskottet och den ekonomiska situation vi diskuterar genom att t.ex. lägga fram förslag om minskad förmögenhetsskatt och minskad skatt på aktier osv. Det undandrar ju staten dess inkomster. Därför är regeringen i högsta grad medansvarig till den ekonomiska krisen. När det gäller byggkrisen har det varit intressant för mig att få en ny erfarenhet av hur byggare, fackliga organisationer, statliga myndigheter, länsarbetsnämnd, länsbostadsnämnd osv. har gått ihop om gemensamma krav till oss i bostadsutskottet och hur man tillsammans har agerat för att försvara sin bransch. Som jag uppfattar det har man gjort det inte enbart av egenintresse, utan för att säkra arbetsmarknaden och för att de är lika angelägna som vi andra om att ha en bra bostadsproduktion. Bertil Danielsson talar om att de här bostäderna inte behövs, att det inte behöver se ut på det här viset och att räntelånesystemet är fel. Är moderaterna beredda att senare gå in med t.ex. kraftigt höjda bostadsbidrag? Höjningen av barnbidragen kommer ju inte att bli av. Men hur är det med bostadsbidragen? Hur skall vi annars se till att människor har råd att bo i den bostad de behöver?

Fru talman! Om Bertil Danielsson är så oroad över statens finanser, har jag ändå svårt att förstå att han delar uppfattningen att en hel del av de förslag som kommer från regeringen och som undandrar staten inkomster skulle vara bra. Jag kan mycket väl förstå en del av de förslagen, som syftar till att öka tillväxten, exempelvis göra det enklare för småföretagare att investera och få fart på Sverige. På den punkten har vi nog inga skilda uppfattningar. Men en rad andra förslag som regeringen har lagt fram kommer definitivt inte att öka tillväxten utan leder i stället till att det privata kapitalet ökar. Vad gäller småföretagarna är det intressant att veta att de i går kom in med en skrivelse, där de kräver att regeringen och riksdagen skall se till att få fart på byggandet i Sverige. Småföretagarna är alltså oerhört oroade över den kris som finns inom byggbranschen. Jag har svårt att se att regeringen och den borgerliga majoriteten kan försvara sin politik. Jag vill återkomma till en uppfattning som Bertil Danielsson framförde i början av sitt första anförande, nämligen att politiker inte skall styra bostadsmarknaden. Jag har svårt att förstå den uppfattning som Bertil Danielsson här gör sig till talesman för.

Skall man avhända sig alla instrument för att få en någorlunda rättvis bostadssituation här i landet? Om det verkligen är detta som moderaterna menar, tycker jag att de står för en skrämmande utveckling och en i mycket asocial bostadspolitik. Det rimmar illa med inriktningen på att skaffa fram bra bostäder. Det har ingenting med avreglering att göra. Vi har flera partier som är mycket angelägna om att göra bostadsmarknaden så enkel och överblickbar som möjligt och få bort onödig byråkrati. Men det är inte detsamma som att man inte skulle ha något politiskt inflytande över bostadsmarknaden. På den punkten tycker jag att det skulle vara intressant att få en ytterligare förklaring av Bertil Danielsson.

Fru talman! Jag tackar Dan Eriksson för erbjudandet om ytterligare lektyr. Jag tycker inte att brist på lektyr har varit mitt största problem, men är det intressanta motioner, tar jag naturligtvis gärna del av dem. Jag har också tagit del av Dan Erikssons anförande om bostadspolitiken i den allmänpolitiska debatten, fast jag tyvärr inte kunde närvara själv just då. Men vad jag närmast avsåg var bostadsutskottets behandling av bostadsfinansieringen. Där tycker jag inte att Ny Demokrati på något sett har tagit aktiv del i diskussionerna. Jag tycker helt enkelt att man har svalt de borgerliga partiernas kritik mot räntelånesystemet helt okritiskt utan att ha gjort någon egen bedömning av förslaget som sådant. Naturligtvis gäller detsamma för kds. Jag tycker inte att något av dessa partier har gjort en självständig analys av räntelånesystemet. Men jag skulle vilja hålla med Dan Eriksson i den analys han sedan gör angående de problem som finns på bostadsmarknaden. Vi har totalt sett en hög bostadskonsumtion här i landet. Problemet är att den är väldigt ojämnt fördelad, att det inte är de som bäst behöver de största och mest välbyggda husen som bor i dem. Det finns en rad problem på bostadsmarknaden. Det hör framför allt ihop med fördelningen. Men det hör också ihop med att vi rustar gamla hus dåligt -- villor, hyreshus och allmänna inrättningar. Är Ny Demokrati lika intresserat av att ställa upp på det förslag som vänsterpartiet och socialdemokraterna har lagt fram om omfattande ROT-program, dvs. upprustning av skolor och sjukhus m.m.? Kommer Ny Demokrati i detta fall att vara lika intresserat av att befrämja byggbranschens situation? Jag tycker att det är viktigt att få höra meningsyttringar från Ny Demokrati på dessa områden och att man visar ett intresse för att lösa dessa bostadsfrågor. Dan Eriksson i Stockholm talar också om vilka problem som har funnits på bostadsmarknaden under en lång tid och att det inte går att fortsätta in i en återvändsgränd med hjälp av räntelånesystemet. Jag anser att Ny Demokrati har missuppfattat räntelånesystemet. Det här är en brytning mot den tidigare bostadspolitiken, och det är ett försök att ändra på subventionssystemet och att få ett bostadsfinansieringssystem som håller på lång sikt i stället för att fortsätta den väg som man nu är inne på och ser ut att följa under rätt lång tid framöver.

Fru talman! Jag kan inte avstå från att göra några korta kommentarer till dagens debatt och det nu aktuella betänkandet. Först och främst är det anmärkningsvärt att en f.d. bostadsminister som Ulf Lönnqvist kan vara så totalt oinformerad om verkligheten ute i landet. Slopandet av räntelånen, hävdar Ulf Lönnqvist, höjer hyran i en nyproducerad trea med 1 500 kr. i månaden. Detta är sanningen i ett fåtal projekt som är så dyra att de inte borde komma till stånd. De som skriker högt över att räntelånen nu skall försvinna, är de som uppför så dyra byggen att de närmast måste lura på hyresgäster och köpare dessa hus, dvs. med hjälp av räntelån skapa låga kostnader nu men dubbelt så höga i framtiden. 3,4 till 3,75 %. Det innebär i sak att med hjälp av räntelånesystemet subventionerar billiga och bra byggen de dyra byggena. En vanlig trea byggd inom 110-procentsgränsen, vilket förekommer ute i landet, Ulf Lönnqvist, får en högre kostnad på grund av räntelånet på ca 2 000 kr. per år, eller ca 160 kr. per månad. Det skulle alltså bli billigare med de beslut som skall fattas i dag. På samma sätt innebär en utbetalning av räntebidragen redan vid inflyttningen motsvarande kostnadssänkning per månad med ca 150 kr. Ulf Lönnqvist pläderar här så väl för räntelånen. Men det innebär att han driver upp kostnaden, och han gynnar på det sättet de dyra byggena.

De får nu möjlighet att söka både räntelån och investeringsbidrag. Det här borde undvikas. Mitt förslag skulle här kunna vara -- om jag skall lägga fram något förslag -- att bostadslån får inte sökas för småhus om det egentliga byggnadsarbetet på byggplatsen har påbörjats före den 15 november 1991. Då undviker man den onödiga kostnaden för staten på 100--200 milj.kr. Jag skall inte lägga fram något sådant förslag nu eftersom det inte är tillräckligt förberett. I stället tror jag att det finns en annan möjlighet, nämligen att kommunerna icke beviljar borgen till dessa s.k. lyxbyggen. Därvid slipper man vid nuvarande budgetläge en extra utgift som inte på något sätt kan upplevas som motiverad eller rättvis. Regeringen och utskottet, Ulf Lönnqvist, har varit mer generös än vad jag tycker är lämpligt när det gäller att byta ut det överreklamerade räntelånesystemet. T.ex. har räntelån vid byggande av garage bytts ut mot räntebidrag. Det innebär i sak, mina kammarledamöter, att det ges räntebidrag, för en 80 m2 lägenhet, på garagekostnaden upp till 160 000 kr. Första året betalas 13 000 kr. i räntebidrag för en garageplats -- i första hand i Storstockholm. Detta var sannolikt en nödvändig åtgärd för att några stora byggprojekt i Stockholm inte skulle behöva läggas ned. Här ser vi vådan av ett räntelån som var mycket överreklamerat och där man för att få låga kostnader för staten i stället belastar hyresgästerna -- de själva ovetande -- med mycket höga kostnader. Jag tror att Ulf Lönnqvist bör sluta med att göra reklam för ett omöjligt lånesystem. Det är mitt väsentliga budskap i dag.

Herr talman! Nej, Ivar Franzén, det här är inget omöjligt system. Det finns två vägar att gå framåt när det gäller finansieringen av byggandet. Antingen tar man ut kostnaden för förräntningen av kapitalet med en gång, eller också försöker man lägga ut den över tiden. Väljer man att ta ut det med en gång må man sedan diskutera hur stor del den boende själv skall betala och hur stor del samhället skall betala. Den debatten kan man alltid föra. Av de direktiv som nu föreligger och som skulle leda fram till ett nytt finansieringssystem framgår det mycket tydligt att statens del i alla fall skall bli mindre och mindre, för att till slut försvinna. Det innebär kraftigt ökade kostnader direkt för de boende. Räntelånesystemet är ett system som avser att utjämna kostnaderna över tiden. Det är detta det hela handlar om. De förslag som den borgerliga regeringen lagt och som utskottsmajoriteten står bakom innebär, Ivar Franzén, när man räknar samman effekten av dem att en vanlig trerumslägenhet blir ungefär 1 500 kr. dyrare i månaden. Det exempel som vi räknat på är det som regeringen har i sin egen proposition. Så det går väl ändå inte att säga att vi har konstruerat exemplet. Är exemplet konstruerat, så är det regeringen som har gjort konstruktionen. Men kom inte och säg, Ivar Franzén, att vi har räknat på ett tokigt sätt i det här sammanhanget. Det blir så här: kvadratmeter blir 1 500 kr. dyrare i månaden inom nyproduktionen jämfört med om räntelånesystemet hade fått vara kvar.
Herr talman! Tar man extrema Stockholmsexempel får man det resultat som Ulf Lönnqvist redovisar. Men jag redovisar vad som händer ute i landet, och detta är inte enstaka exempel. Det är mycket enkel matematik, och matematiken är en exakt vetenskap, Ulf Lönnqvist. innebär det 20--25 kr. högre kostnad per kvadratmeter. Om vi betalar ut räntebidraget redan vid inflyttningen i stället för att lägga det till lånet, och alltså inte betalar det först när lånet skall utbetalas, blir det också en kostnad på 20--25 kr. per kvadratmeter. Detta visar att bra och billiga bostäder -- och sådana kan man bygga i nuvarande konkurrensläge -- klart gynnas av de beslut som kommer att fattas i dag. Räntelånesystemet skulle ha varit en uppenbar nackdel. Jag vill också förtydliga mig när det gäller den här extra julklappen. Jag är uppmanad att forcera så mycket som möjligt, och därför blir mitt resonemang kanske delvis obegripligt. Men genom ett generellt slopande av regleringen och genom villkoren för bostadslån vad gäller kommunens beslut och länsstyrelsens godkännande får vi en överlappning som är olycklig. De som står för de lyxbyggen som det talats om får en extra julklapp, något som sticker i ögonen på vanliga villabyggare, som tycker att det är oförtjänt att de som ligger bakom lyxbyggena skall få en halv miljon extra som de aldrig har räknat med och som de inte behöver. Men, Ulf Lönnqvist, matematiken är en exakt vetenskap, och vad jag har sagt här är sanningen.

Herr talman! Det som jag anser vara det grundläggande felet, och som jag tycker att Ulf Lönnqvist går vid sidan om, är att med den höjda garanterade räntan i stället för räntetrappan blir det de bra och billiga bostäderna som får subventionera de dyra. Detta är kostnadsdrivande, och därmed är systemet i grunden felaktigt. Med nuvarande upphandlingssituation -- jag vet detta av erfarenhet -- är det väsentligt lägre kostnader, och i dagsläget innebär inte ens den 95 procentiga begränsningen någon egentlig kostnadsökning jämfört med vad som var fallet i den situation som rådde för ett år sedan. Jag är helt säker på att talet om att det är borttagandet av räntelånen som gör att man är så orolig på byggmarknaden och därför stoppar byggena, är ett sätt att försöka lägga skulden på någon, för verkligheten är annorlunda. Det är inte svårare i dag, med det system som vi nu skall ta ställning till, att fatta ett byggbeslut, men det är jättesvårt att över huvud taget fatta byggbeslut, beroende på att vi på hyresmarknaden har en årgång bostäder på lager. Detta trycker situationen och skapar givetvis problem oavsett vilket finansieringssystem som finns. Så kom inte och säg, Ulf Lönnqvist, att hade räntelånesystemet varit kvar, då hade det varit frid och fröjd på byggmarknaden. Det är en totalt felaktig bild.

Herr talman! Jag tackar Siw Persson för svaret på frågan. Jag kan bara konstatera att det i januari återstår att se vad de förhandlingar som har ägt rum inom branschen och regeringen kommer att ge. Jag vill bara anmäla att jag tvivlar på att man har tillräcklig grund för att frivilliga överenskommelser skall vara möjliga, men vi får väl se vad regeringen kommer att presentera. Jag vill också yrka bifall till meningsyttringen, som överensstämmer med reservationen i detta ärende.

Herr talman! Jag vill bara tala om för Siw Persson att många av dem som har jobbat just med sjukahusproblematiken, bl.a. från hyresgäströrelsen, är personer som har sett fram mot att lagen skall träda i kraft och som fortfarande hoppas att det skall bli regeringens och riksdagens beslut.

Herr talman! Jag vill bara säga till Eva Zetterberg att det här egentligen inte är ett dugg anmärkningsvärt. När jag lyssnade på den tidigare debatten fick jag nämligen ett intryck av att allt som handlar om lagstiftning, om att ställa upp för konsumenterna, är någonting som den nuvarande regeringen inte bryr sig om. När riksdagen så sent som i våras instiftade en lag, med utgångspunkt från att det inte har hänt någonting på detta område, sade bl.a. folkpartisterna att man borde ta med också andra lokaler, bl.a. daghem. Det argument som olika bygginstanser framhävde när lagstiftningen infördes var att frivilliga överenskommelser var på gång. Men det hände ingenting, och då sade riksdagen med bred majoritet att det därför var viktigt att få fram denna lagstiftning. Nu återkommer regeringen, ett halvår senare, och föreslår att lagen inte skall träda i kraft därför att branschen säger att man håller på med överläggningar. Egentligen har det inte hänt någonting. Jag är alltså misstänksam, Eva Zetterberg. Regeringen står inte på konsumenternas sida, utan det är producenterna som skall styra. Därför får vi naturligtvis uppmärksamt följa den här frågan. Vi socialdemokrater -- och jag utgår från att det även gäller vänsterpartister och andra -- vill inte ha en massa lagstiftning som är onödig, men när vi ser att det inte händer någonting tycker vi att det är viktigt att fullfölja den lagstiftning som riksdagen beslutade om så sent som i våras, för att ställa upp på konsumenternas sida. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Med utgångspunkt i Siw Perssons uttalande att lagförslaget har brister är jag beredd att diskutera förändringar i det som avhjälper de bristerna. Förhoppningsvis är vi överens om att lagen skall skydda konsumenterna.
Herr talman! Med anledning av Lennart Nilssons anförande vill jag bara säga att jag hyser samma oro och misstänksamhet som socialdemokraterna. Jag avvaktar och ser vad som kommer i januari. Det är märkligt, Siw Persson, att det inte av betänkandet från utskottet framgår att översynen skall ske därför att man vill ha en bredare tillämpning, så att lagen kan omfatta också sjuka hus som används som dagislokaler och andra offentliga lokaler. Det framgår inte alls av betänkandet och har heller inte nämnts i den diskussion som förts i den här frågan i utskottet. Jag har inte propositionen med mig, men jag har inget minne av att det framgår av den heller. Är det syftet är det naturligtvis gott, men jag hyser oro för att det inte är det som det är fråga om. Det har hittills inte träffats några frivilliga överenskommelser som har dugt på det här området. Tills vi har sett sådana kräver vi att lagen genomförs och att beslutet träder i kraft så snart som möjligt.

Herr talman! Britta Sundin har på ett bra sätt framfört oppositionens uppfattning när det gäller stödet till kulturlokaler och allmänna samlingslokaler. Jag tycker inte att det finns anledning att upprepa det. Jag vill därför bara tacka Britta för det och säga att jag för vänsterpartiets räkning instämmer i hennes synpunkter. Härmed vill jag yrka bifall till meningsyttringen från vänsterpartiet, som sammanfaller med reservationen.

Herr talman! Politik är att prioritera. Det är faktiskt så, Erling Bager, att vi i vårt budgetförslag har möjligheter att finansiera dessa 50 milj.kr. på ett mycket bra sätt. Om Erling Bager vill ha tips från mig om vad som kan förändras i regeringens budget, så kan jag säga att ett sätt är att något minska på de skattesänkningar som kommer kapitalägare, aktieägare och andra välsituerade grupper till del. De pengar som detta ger kan i stället användas till exempelvis samlingslokalsbyggen, som är mycket efterfrågade ute i landet. Det kan också öka sysselsättningsgraden.

I de flesta fall har centern tyckt sig ha haft ytterligare medel till sitt förfogande. Tyvärr måste jag nu konstatera att det är det moderata synsättet på de allmänna samlingslokalerna som har fått ge utslag i bostadsutskottets förslag till beslut.
Herr talman! Låt mig först slå fast att den nya regeringen har anslagit 900 milj.kr. för att tidigarelägga statliga bygginvesteringar. I vårt förslag till beslut i dag för vi också upp 50 milj.kr. till icke-statliga kulturlokaler. Det är viktigt för att ur inte minst arbetsmarknadspolitiska aspekter snabbt få i gång arbetet. Jag blir mycket förvånad när Britta Sundin säger att hon kan tipsa om hur man får nya pengar. Jag förutsätter att Britta Sundin har läst den reservation som vi diskuterar här. Där kan man läsa att socialdemokraterna skall finansiera dessa 50 Meningen är att de skall finansieras över statsbudgeten genom en minskning av det under finansdepartementets huvudtitel uppförda nya anslaget till vissa tidigarelagda statliga bygginvesteringar. Ni tillför alltså inga nya pengar utan vill omdisponera pengar på det anslag som är uppfört för att tidigarelägga statliga bygginvesteringar. Jag vet inte om det är Britta Sundins uppfattning att det är vi i utskottet som bedömer vilka typer av fastigheter som skall tas bort från den andra ramen som vi har tagit fram för att få till stånd byggarbeten och tidigareläggande av angelägna statliga byggen. Man kan ju i en kammardebatt inte föra två linjer -- en som anges i reservationen och en annan som omfattar helt andra typer av förslag.
Herr talman! Självfallet har vänsterpartiet finansierat sina förslag, Erling Bager. Vi går inte fram med budgetförslag och föreslår utgiftsökningar för riksdagen utan att samtidigt ha klart för oss hur de skall finansieras. I den här frågan finns olika finansieringsmöjligheter. Dels är det nämnda anslag för statliga byggnadsinsatser, som Britta Sundin och socialdemokraterna hänvisar till, dels är det andra sätt på vilka pengar kan tas fram. Inom ramen för den skatteomläggning som folkpartiet och andra partier har ägnat sig åt finns det också pengar för staten att hämta. Det är också ett tips. Det beror på vad man vill satsa på. Men naturligtvis har vänsterpartiet en finansieringsplan.
Herr talman! Naturligtvis är det vår avsikt, Erling Bager, att alltid ha våra förslag finansierade. Det har vi också i den här reservationen. Men eftersom Erling Bager i sitt första anförande sade att utskottet inte var berett att använda sig av de finansieringsmöjligheter som vi har föreslagit i vår reservation, har jag gett honom tips på andra finansieringsmöjligheter. I övrigt vill jag säga att den här frågan faktiskt är så angelägen att det är synd att vi inte har lyckats klara av att ge samlingslokalsdelegationen de pengar som behövs för att ytterligare utöka byggandet av samlingslokaler i landet.
Herr talman! Ibland är det faktiskt ganska svårt att finna sätt att finansiera olika förslag. Det är ibland ganska lätt för socialdemokraterna och vänsterpartiet att hävda att det alltid finns sådana typer av förslag. Eva Zetterberg har i en meningsyttring instämt i den socialdemokratiska reservationen om att pengar skall omdisponeras från de ramar som regeringen redan har angivit för att åstadkomma tidigareläggande av statliga bygginvesteringar. Om man biträder en sådan reservation, vilka andra typer av byggen är det då man skall plocka ut? Är det inte rimligt att regeringen och arbetsmarknadsutskottet ägnar sig åt det slaget av prioriteringar? Det är de som anger huvudinriktningen. Vi i bostadsutskottet skall inte föra fram att det är samlingslokaler i stället för tingshus och andra slag av hus som är viktiga. Vi anslår ramarna, men det skall ändå vara möjligt att göra en sammanvägd bedömning av arbetsmarknadspolitiken. Låt mig åter sammanfatta. Den nya regeringen har satsat 900 miljoner för att tidigarelägga statliga bygginvesteringar. Därutöver läggs 50 miljoner som skall satsas på icke-statliga kulturlokaler. Arbetsmarknadsutskottet kan t.ex. gå in och göra prioriteringar. Därutöver har regeringen alltid möjlighet att gå in med snabba beslut och via fullmakt få riksdagens godkännande av angelägna beslut som rör sysselsättningen.

Herr talman! Det är glädjande att vi har kunnat öka anslaget till upprustning av de icke-statliga kulturlokalerna. Erling Bager har försvarat utskottsskrivningen på ett utmärkt sätt. Det skulle inte finnas någon anledning för mig att gå upp i den debatten, om inte Britta Sundin hade gjort ett ganska kraftigt angrepp på mig och centern. Jag vill kommentera det något. Jag vill gärna säga, Britta Sundin, att det här är en eftergift åt de andra regeringspartierna. Det är ingenting att hyckla med. Regeringspolitiken fungerar så att man får prioritera i de frågor som man diskuterar. Det här är en sådan fråga där vi inte har vunnit gehör. Hade vi vunnit gehör för de uppfattningar som vi har drivit, hade vi ökat stödet till samlingslokaler. Så enkelt är det. Det är vidare angeläget att framhålla att vi nu diskuterar en prioritering av anslag. Det här är ingen sysselsättningsfråga. Om man hade prioriterat samlingslokalerna så hade sysselsättningsåtgärderna fallit ut. Nu prioriteras icke-statliga kulturlokaler för 50 miljoner och då faller sysselsättningen ut där. Som gammal samlingslokalsvän och folkrörelsemänniska beklagar jag också att man inte fick den här effekten när det gäller samlingslokaler. Men det är inte märkligare än att det inte gick att göra sådana omdisponeringar, eftersom det har funnits objekt som har svarat mot de summor som finns. Det är inte heller svårare än det som har hänt tidigare i detta utskott och i denna riksdag när socialdemokraterna har avslagit motioner, bl.a. från mig och andra, om angelägna satsningar på samlingslokaler med motiveringen att det inte finns utrymme i budgeten. Det är precis så det är nu. Jag vill också erinra om att precis motsvarande motionskrav fanns i våras att behandla i utskottet. Den socialdemokratiska majoriteten avslog motionskravet vid det tillfället. Det föranledde inte mig att på något sätt anklaga socialdemokraterna för att de svek samlingslokalerna eller folkrörelsearbetet. Jag hade full förståelse för att dessa resurser inte kan tas fram vid alla tillfällen. Det här innebär inte heller att vi från centern sviker folkrörelsearbetet eller samlingslokalerna när vi inte har lyckats få gehör för dessa förslag vid detta tillfälle. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta för att slå vakt om folkrörelsernas roll i samhället och den viktiga uppgift som de har, vilket jag gärna vill understryka. Britta Sundin anklagar oss för svek. Det vore bättre om vi i stället kunde ge oss in på en debatt tillsammans om hur vi gemensamt i framtiden skall kunna slå vakt om samlingslokalerna och folkrörelsearbetet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar i kammaren baserar sig på den socialdemokratiska regeringens proposition 1990/91:197 om produktskadelag, några motioner som väcktes med anledning av propositionen samt några fristående motioner. Syftet med lagstiftningsförslaget i propositionen var att reglera skadeståndsansvaret när det uppstår personskador eller skador på egendom som tillhör konsumenterna på grund av att produkterna inte har varit så tillförlitliga som man som konsument har rätt att kräva. På de flesta punkter i lagförslaget är utskottet enigt. Exempelvis anser vi liksom i propositionen att skadeståndsansvaret för produktskador skall omfatta skador som orsakas av lösa saker. Likaså anser vi att den som tillverkat eller importerat en skadegörande produkt i första hand skall vara skadeståndsskyldig. Men också den som har sitt varumärke eller namn på produkten skall vara strikt ansvarig tillsammans med t.ex. importören eller tillverkaren. På en punkt anser ett enigt utskott att propositionen borde haft en annan lydelse. Det gäller förslaget att det strikta produktansvaret skall begränsas till skador som orsakas av sådana produkter som tillverkas eller tillhandahålls inom ramen för näringsverksamhet. Vi anser att regeringen bör överväga om motsvarande regler bör gälla även produkter som har tillverkats eller importerats i en offentlig verksamhet. Likaså anser vi att ikraftträdandet bör uppskjutas till den 1 På några punkter intar vi socialdemokrater en annan ståndpunkt än utskottsmajoriteten. Den första punkten gäller utvecklingsskadorna, som enligt betänkandet bör undantas från produktansvar. För den som lidit skada är det ganska ointressant om skadan har orsakats av en produkt som har betraktats som helt säker vid tillverkningstillfället eller inte. Har man fått en personskada eller skada på sin egendom vill man ha ett skadestånd. Vi tror inte heller att industrin kommer att drabbas ekonomiskt av en sådan ordning, eftersom det är tillverkarens skydlighet att bevisa att det är en utvecklingsskada och att skadeståndsskyldighet inte föreligger. Den bevisföringen kan lätt bli lika dyr som skadeståndet. För konsumenten skulle det innebära ett försämrat skydd och i alla fall en försening av ersättningen. Vi delar åsikterna i den socialdemokratiska propositionen, som anser att utvecklingsskadorna skall omfattas av produktansvarslagen. Vi socialdemokrater har därför reserverat oss mot majoritetsskrivningen. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Den andra punkten där vi socialdemokrater har reserverat oss gäller förslaget till jämkning vid skadestånd. Vi anser liksom propositionen att skadeståndslagens regler skall gälla även vid produktskador. Det innebär att jämkning vid en personskada endast får ske om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Den borgerliga majoriteten i utskottet vill frångå skadeståndslagens regler och jämställa personskador med sakskador. Det blir en kraftig försämring av konsumentskyddet, och det kan vi inte acceptera. Än värre anser vi det förslag som kommer från folkpartiet liberalerna vara, som innebär att skadeståndslagens regler skall ändras så att de blir EG-anpassade, dvs. försämrade för konsumenten. I synnerhet är det uppseendeväckande med tanke på att EG inte begär att ett land som har en för konsumenten bättre skadeståndslagstiftning än EG vid en harmonisering försämrar sitt lands lagstiftning. Jag yrkar med det anförda bifall till reservation nr I ett särskilt yttrande till betänkandet tar vi upp frågan om namnet på den lag vi behandlar. I propositionen föreslogs att den skulle heta produktskadelag, eftersom den handlade om skadestånd vid produktskador. Precis som vi har en trafikskadelag och en miljöskadelag borde produktskadelag vara ett namn som folk i gemen förstår innebörden av. Utskottsmajoriteten delar inte den åsikten, men vi tycker inte frågan är av sådan vikt att vi bör reservera oss mot namnet. Huvudsaken är att vi nu får en lag som klargör ansvarsområdet och skadeståndsskyldigheten vid produktskador. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I ett rättssamhälle är orätten bannlyst men för den skull inte utplånad. Det är oundvikligt att vissa människor drabbas, blir offer i en eller annan form. Vi har alldeles för många offer i vårt samhälle: brottsoffer, människor som har blivit utsatta för kriminella övergrepp, myndighetsoffer, sådana personer som har skadats vid felaktig myndighetsutövning samt medieoffer, som blivit kränkta genom mediala angrepp. Ett minimikrav är att de drabbade får en skälig ersättning för sin skada. Det är här skadeståndsrätten kommer in. Skadeståndsrätten blir alltmer uppmärksammad. Successiva förbättringar pågår för brottsoffer -- det är allmänt bekant. I fråga om myndighetsoffer räcker det med att hänvisa till det bekanta fallet Halvar Alvgard, bilhandlaren i Vimmerby. I det fallet pågår nu en utredningen för att något som skulle kunna kallas lex Alvgard skall skapas. Efter detta är det nu dags för företagen att ta ett utvidgat ansvar. Herr talman! Den nya ansvarslagstiftningen, som vi nu debatterar och behandlar, handlar om produktansvar. Lagen omdöptes, som Inger Hestvik har sagt, från produktskadelagen till produktansvarslagen. Jag delar Inger Hestviks uppfattning att detta kanske inte är den största frågan som vi här skall debattera, och jag tänker också avstå. Den nya produktansvarslagen skärper avsevärt företagens ansvar när det gäller skador som defekta produkter har orsakat på person eller på konsumentegendom. Huvudregeln är att skadelidande har rätt till ersättning för åsamkade skador. Skyldigheten åvilar då främst tillverkaren, även om denne -- det är mycket angeläget att understryka -- inte varit det minsta oaktsam. Detta är vad juristerna med sitt språk kallar för strikt ansvar. Det är en regel som är synnerligen sträng mot företagarna, och den är till stor fördel för de drabbade. Huvudregeln har två begränsningsregler. Den ena begränsningsregeln gäller utvecklingsskador. Med detta avses skador som beror på säkerhetsbrister. Detta begrepp har preciserats så, att det är fråga om brister som inte ens främsta vetenskapliga expertis kunde förutse vid tiden då produkten sattes i omlopp.

Detta är en tung bevisbörda för företagaren, det är ett restriktivt utformat undantag, och det utgör ingen nämnvärd försvagning av konsumentskyddet. Om den skadade har varit medvållande är det rimligt att jämkning sker, men detta bör inte gälla i alla fall. I nu gällande svensk rätt kan jämkning ske endast om den skadelidande varit grovt vårdslös. I många europeiska länder jämkar man även vid vårdslöshet som inte har varit grov. I gällande EG direktiv föreskrivs den europeiska modellen. Det krävs här en utomordentligt grannlaga avvägning mellan motstående intressen. Vi i majoriteten i lagutskottet har funnit att det behövs förnyade överväganden av den nya regeringen; jag erinrar om att den proposition vi nu behandlar är framlagd av den gamla och sedermera avgångna regeringen. Vi är beredda att återkomma med förslag. Det blir en EG-harmoniserad jämkningsregel vid medvållande om inte starka skäl talar däremot. Den nya regeln kommer i tid att kunna tillämpas samtidigt med resten av lagen, nämligen från den 1 januari 1993. En annan punkt som är angelägen att framhålla är att det finns en viktig kompletteringsregel i denna lagstiftning. Den ger skydd även för skador som orsakats av s.k. anonyma produkter, dvs. då det inte framgår av produkten vem som är tillverkare. I sådana fall blir den som tillhandahållit produkten ansvarig. Ytterst blir det då fråga om säljaren i sista distributionsledet. Härigenom -- och det är angeläget att framhålla -- garanteras den skadelidande en ersättning även i dessa fall, och det blir omöjligt för företagen att kringgå denna lagstiftning. Vi bör också vara angelägna om att skapa en nödvändig likformighet. Jag skall endast kort beröra en punkt som är angelägen i detta sammanhang. Det måste skapas en sådan likformighet och rättvisa när det gäller ansvar för importörer. Som läget är nu riskerar Sverige och övriga EFTA-länder att diskrimineras. Jag skall inte här i kammaren gå in i detalj på detta utan bara konstatera att detta diskrimineringsproblem enligt uppgift skall lösas genom det EES-avtal som nu mer än någonsin hänger i luften. Jag nöjer mig därför med att konstatera att frågan även ur denna synpunkt noggrant måste följas. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att produktansvarslagen är ett viktigt steg i rätt riktning inom skadeståndsrätten. Resultatet har blivit ett balanserat rättsläge, där företagarnas ansvar har avvägts på ett korrekt sätt mot de skadelidandes skydd mot skador genom s.k. säkerhetsbrister. Men vi kan för den skull inte slå oss till ro med detta. Det finns ett klart och uttalat behov av fortsatt reformering. Inom EG pågår arbetet med att förbättra produktsäkerhetslagstiftningen men även med att utsträcka företagsansvaret till deffekta tjänster. Dessutom övervägs inrättande av ett centralt skaderegister. Svens rätt harmoniseras nu i produktansvarsdelen till den bättre EG-rätten. Men vi måste fortsätta arbetet inom EES och inom EG för att ytterligare förbättra vår skadeståndsrätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 14.

Herr talman! Lagen om produktansvar är välkommen. Den innebär ett förstärkt konsumentskydd. Det finns dock ett område, där konsumenten riskerar att nu få en sämre behandling än tidigare, nämligen läkemedelsområdet. Det har man insett i Finland, där man har undantagit läkemedlen från en motsvarande lag. I parlamentet i England pågår just nu en diskussion om hur man skall kunna få en bättre tingens ordning för patienterna än med en lag av den typ som vi i dag skall fatta beslut om. I min motion har jag uttalat förståelse för att man vill följa EG-direktivet. Men man skall komma ihåg att detta växte fram i ett område, där man inte har vår läkemedelsskadeförsäkring. Inom EG får man med en sådan här lagstiftning ett bättre skydd än vad man har haft tidigare, medan vi har en annan situation. Jag vill erinra om att vår läkemedelsskadeförsäkring växte fram i en tid, då vi i Sverige började se samma utveckling som i USA, nämligen långdragna, kostsamma skadeståndsprocesser rörande uppkomna läkemedelsbiverkningar, processer som genom den tid som de tog också var mycket påfrestande för patienterna. I den tidsandan blev läkemedelsskadeförsäkringen verklighet i Sverige den 1 juli 1978. Den var välkommen. Genom den kunde patienterna efter en snabb bedömning av sitt fall få snabb ersättning, om läkemedelsbiverkningen bedömdes ersättningsbar. Alla läkemedelsbiverkningar ersätts nämligen inte. Vi vet på förhand att en del patienter kommer att drabbas av komplikationer under läkemedelsbehandlingen. Det som vi har svårt att förutsäga är vilka patienter som råkar ut för detta. Men det är en risk som man får ta, eftersom konsekvenserna av att inte behandla ett sjukdomstillstånd kan vara allvarligare än risken för läkemedelsbiverkningar. Inom WHO har professor Graham Dukes gjort en bedömning av olika ersättningssystem för läkemedelsbiverkningar. Han kom till den slutsatsen att försäkringssystemet är att föredra framför den typ av lagstiftning som riksdagen nu skall fatta beslut om. Professor Dukes konstaterade också att det är en väsentlig skillnad mellan elkontakter, rakapparater och gräsklippare å ena sidan och läkemedel å andra sidan. I Sverige registreras läkemedel av läkemedelsverket, som i sin bedömning väger nyttan av läkemedel mot riskerna. Verket tar även ställning till i vilken omfattning ett läkemedel kan ha åsyftad effekt. Det finns ju rader av läkemedel som inte har effekt på alla människor, beroende på att vi människor är olika i vårt sätt att ta upp, bryta ner och utsöndra läkemedel. När nu denna lag antas av riksdagen, som går emot remissinstanserna och avslår min motion, tycker jag att det är viktigt att man vid tillämpningen av lagen tar hänsyn till det som står i propositionen på s. 102--109 om alla de begränsningar i tillämpningen av lagen som lagstiftaren förutser. Det måste gå ut en tydlig information till berörda parter, inte minst till den läkemedelskonsumerade allmänheten så att den inte invaggas i tron att allt är ersättningsbart. Min förhoppning är att läkemedelsskadeförsäkringen kommer att bestå och att produktansvarslagen inte behöver tas i bruk på detta område när olyckor inträffar -- för det gör de, hur säker läkemedelskontroll vi än har i detta land.

Herr talman! Jag gästspelar i detta ärende från socialförsäkringsutskottet. Det är 15 år sedan sist. Jag börjar med att yrka bifall till Berith Erikssons meningsyttring samt till reservationerna 2 och 3, så att detta klart framgår. Detta ärende, som grundar sig på två propositioner, innebär en fortsatt klappjakt på sjuka och skadade. Jag kan inte underlåta att erinra om att den gamla regeringen redan föregående höst började tala om att de sjuka inte skulle vara värda vad de borde vara värda. Nu fortsätter det. De nuvarande regeringspartierna, antingen var för sig eller tillsammans, har lovat att denna del av transfereringarna i den svenska ekonomin verkligen skall klämmas åt. Det finns i detta sammanhang skadade och sjuka människor som på sikt kommer att klämmas åt. Arbetsskadeförsäkringen är trots att den kanske har blivit för krånglig -- man kan tänka sig att se över den, rationalisera den eller göra en rad andra åtgärder -- ändå ett mått på tillståndet inom arbetslivet. Om den helt skulle tas bort, hade vi ingen mätare på tillståndet inom arbetslivet -- åtminstone ingen riktigt bra. Man vill nu förlänga samordningstiden i arbetsskadeförsäkringen från 90 till 180 dagar. Det innebär naturligtvis en försämring i ekonomiskt hänseende för den som är skadad. Samtidigt säger man: Aha, att du får en hög ersättning förhindrar rehabilitering. Detta påstår man utan något bevis. Det är en tro att det är så här och att straff är den enda möjliga vägen. Metoden med piska och morot har blivit väldigt tydlig i svensk politik. Piska för sjuka och skadade men morot för de välbeställda. Jag måste säga att det finns en fördel med den politik som i dag förs av regeringen -- klassintressena, klassklyftorna och det som genererar därifrån, syns mycket tydligt i politiken. Det är inga tvivel, och man behöver inte gå över någon socialdemokratisk tanke om medbestämmande och annat för att leta sig fram till att det är detta som det handlar om. Det är piska på den skadade, att den till varje pris skall rehabiliteras. Och något ansvar i den miljö som denna person har skadats finns knappast. Där finns bara moroten. Men moroten leder bara till att företagen kan öka sin lönsamhet. Det är där som jag tror att den grundläggande skillnaden finns. Och jag hoppas att det finns en bred opposition inom socialdemokratin som också ser det på detta sätt. Jag ser också att vi har samma utgångspunkter som socialdemokraterna när det gäller den framtida utredningen om arbetsskadeförsäkringen, att principen om att man skall ha full ersättning vid skada skall råda. Såvitt jag förstår av direktiven till den översyn som skall ske handlar det om att man skall dra ned kostnaderna och spara på de skadade. Vänsterpartiet har gått emot införandet av en sjuklöneperiod. Vi anser att det är ett felaktigt system. Det kan naturligtvis under vissa förutsättningar vara effektivt. Men nu gäller det alltså en ytterligare sänkning av sjukförsäkringsavgifterna, och det säger vi nej till. Vi ser nu att det är jättestora problem med detta, och inte minst småföretagen klagar. Vi säger alltså nej till en sänkning av sjukförsäkringsavgiften. Om vi inte får gehör för detta, anser vi att genomförandet av detta skjuts fram till den 1 juli. Om man vore det minsta mån om dem som drabbas av detta, småföretagen, skulle man naturligtvis nappa på denna krok. Om man lägger om systemet på detta sätt är det kanske inte småföretagen i sig som drabbas, utan det är de sjuka som till syvende och sist drabbas av systemet. Hela denna omläggning, med de avviserade karensdagarna, ingår i samma system i klappjakten på att göra det sämre för de sjuka för att spara någonstans i systemet, medan man gynnar sparande i pensionsförsäkringar och annat. Men man vill inte gynna dem som är sjuka eller de skadade. Det är en mycket tydlig klasspolitik som kommer fram. Jag välkomnar inte politiken men däremot tydligheten i politiken. Vi har också tagit upp frågan om grundpensionen i en av våra motioner. Det är en oerhört viktig fråga för de sämst ställda pensionärerna. Regeringen har sagt att den skall se över denna fråga. Regeringen har också tillsatt en grupp. Och biträdande socialministern skall se över om det är ekonomiskt möjligt, och om de sämst ställda pensionärerna har det dåligt ställt. Jag har en bestämd känsla av att man kan ödsla hur mycket sympati som helst på de sämst ställda pensionärerna. Men resultatet kommer att bli 90-talets svek. Detta säger jag på hösten 1991, men jag är ganska övertygad om att när de partier som gör detta skall ha stöd av dem som tidigare inte har så att säga lagt sig ut för detta, kommer det att bli de som har pensionsförsäkringar, de välavlönade, m.fl. som kommer att gå före de sämst ställda. Det är därför som vi i vår meningsyttring framför vad vi anser att riksdagen bör göra i detta sammanhang. Med det anförda yrkar jag bifall till vänsterpartiets meningsyttring, vilket även innebär bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Debattordningen har blivit litet konstig beroende på kommunikationsproblem. Hissarna här i huset fungerar tydligen inte ordentligt. Men vi skall väl klara av det också. Riksdagen fattade beslut i våras om två omvälvande förändringar inom socialförsäkringslagstiftningen, nämligen införandet av en sjuklöneperiod samt en ny rehabiliteringslag. Verkligheten hade pressat fram dessa förändringar. Sjukfrånvaron hade accelererat under 80-talet, och antalet människor som bedömdes vara arbetsskadade ökade på ett sätt som både ur ekonomisk och mänsklig synpunkt -- och jag vill understryka mänsklig synpunkt -- var helt oacceptabelt. Den här utvecklingen hängde i hög grad samman med ändringar i lagstiftningen som genomfördes under 70 och 80-talen. En lägre sjukersättning under de första sjukdagarna under det senaste halvåret har lett till en kraftig sänkning av sjuktalen. Sjuklönen och rehabiliteringslagstiftningen kommer säkerligen också att förbättra förhållandena. När så här stora förändringar genomförs skapas lätt regler som inte är helt till fyllest, vilket också framgår av utskottsbetänkandet 1991/92:SfU:5. Ett sådant exempel är att reglerna för sjuklön och sjukersättning vid utlandsvistelse är olika. Så kan det givetvis inte vara. Utskottet uttalar sig därför i enhällighet för en ändring på grundval av en motion från moderaterna, folkpartiet, centern och kds. Samtidigt utsades att förändringen skulle vara kostnadsneutral. I proposition 1991/92:72 föreslås en ytterligare sänkning till 7,8 %. Att göra den här typen av framtida beräkningar är svårt. Viktigt i detta sammanhang är därför att man följer kostnadsutvecklingen mycket noggrant, så att eventuella sänkningar kan göras längre fram. Och utskottet förutsätter att regeringen verkligen följer kostnadsutvecklingen. Småföretagen drabbas hårt om deras personal av någon anledning under ett år drabbas av mycket sjukdom. Vi kan tänka oss hur en influensaepidemi kan slå. Av denna anledning infördes ett återförsäkringsskydd för småföretagare motsvarande 60 basbelopp eller 10 anställda. Redan i våras ansåg de borgerliga att detta skydd var för knappt, och vi krävde att det höjdes till 90 basbelopp och 15 arbetstagare. Så har också skett. I detta stycke opponerar sig socialdemokraterna i reservation 1. Att småföretagarnas förhållanden aldrig tycks ha varit riktigt kända av socialdemokraterna visar faktiskt utvecklingen under de senaste decennierna. Mycket av den ekonomiska kris som vi upplever i dag -- vi kunde t.ex. läsa i tidningarna i morse att BNP har minskat med 2,2 % under de tre första kvartalen i år -- hänger samman med att vi inte har förstått att man måste ha ett bra småföretagarklimat i ett land för att få bra tillväxt. Kritiken i reservation 1 får stå för sig själv. Att värna om småföretagen i dagens läge är nödvändigt. Och det är för övrigt mycket förvånande att den förra regeringen under sommaren inte alls satte i gång att förbereda återförsäkringssystemet under den tid som den satt kvar i regeringsställning. Nu har det blivit stora förseningar beroende på detta, vilket går ut över småföretagarna. Jag hoppas att de nås av informationen att de bara skall anmäla sig till försäkringskassorna eller eventuellt till privata försäkringsbolag, om de väljer detta, för att klara av sin försäkring före årskiftet. Jag yrkar avslag på reservation 1. Vänsterpartiet avvisar i princip införandet av en sjuklöneperiod, vilket klart framgår av deras meningsyttring. Det är gamla och kända ställningstaganden. Det var intressant att höra Lars-Ove Hagbergs resonemang. Jag är alltid förvånad över att man utgår från att andra människor har felaktiga motiv, fula motiv, för de åtgärder som de vidtar. Vi kan naturligtvis bedöma verkligheten på olika sätt. Det är en sak. Men jag utgår alltid ifrån att människors motiv är väl avvägda, att de vill det bästa. Jag tror faktiskt inte att det från vår sida handlar om en önskan att piska arbetare. Jag måste också säga att talet om klasskampen är en förlegad tankegång. Jag beklagar att det inte går att få en mera saklig diskussion på den punkten. Jag yrkar således avslag på vänsterpartiets meningsyttring. En annan sak som har tagits upp är grundpensionen. Jag vill påpeka, Lars-Ove Hagberg, att vi i utredningen försöker göra allt som går för att det skall bli bra förhållanden för de sämst ställda pensionärerna. I riksdagen brukar vi faktiskt avvakta pågående utredningar innan vi börjar framföra kritik och tala om att det väl aldrig blir några åtgärder. Det är alltså nödvändigt att vänta tills vi har presenterat vår utredning och tills regeringen har kommit med sin proposition. Utskottet har varit enigt i fråga om en förbättrad hantering av frågan om hur en ny sjukperiod skall räknas. Reglerna i detta sammanhang är så att säga trubbiga -- ja, kanske så trubbiga att de verkar rehabiliteringshämmande. Gullan Lindblad och några andra motionerade i våras om ändringar i det avseendet, och nu återkommer socialdemokraterna med förslag som överensstämmer med tidigare krav från moderaterna. Det är väldigt bra att vi är så eniga. Hela utskottet bör således äras när nu utskottet kräver att regeringen skall återkomma med förslag som syftar till en bättre hantering härvidlag. Arbetsskadeförsäkringen har varit ett växande problem under de senaste tio åren. Riksförsäkringsverkets chef har i olika sammanhang konstaterat att varje sjukdom numera i princip kan klassas som arbetsskada. Därför föreslår regeringen i sin proposition 1991/92:40 en förlängd samordningstid. Samordningstiden föreslås alltså bli förlängd från 90--180 dagar. Det är ett bra förslag. Förslaget innebär att vissa rehabiliteringshinder undanröjs. Försäkringskassorna får större möjligheter att klara av sina problem, och de som verkligen behöver rehablitering får sådan. Socialdemokraterna har reserverat sig mot detta förslag. Men även här tror jag att en omprövning kommer att ske. Verkligheten talar nämligen sitt tydliga språk. Jag måste säga att jag tycker att det är synd att denna konservatism -- i ordets verkliga bemärkelse -- har gjort att det inte har varit möjligt att långt tidigare genomföra en förändring av samordningstiden. Om så hade skett skulle långt fler människor, tror jag, ha kunnat komma i arbete och långt färre människor ha passiviserats i väntan på att deras arbetsskadekrav behandlas. Där har vi faktiskt riksförsäkringsverkets stöd. Dessutom har riksdagens revisorer uttalat sig på liknande sätt. I reservation 3 motsätter sig socialdemokraterna vissa ändringar av direktiven i fråga om utredningar av arbetsskadeförsäkringen. Detta framförs i motion 1991/92:Sf3. Vad som behövs är en genomgripande översyn av hela arbetsskadeförsäkringen. På den punkten tror jag att vi är ense. En sådan översyn är alltså nödvändig. Låt därför utredningen arbeta i lugn och ro utifrån de direktiv som den har fått! Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3 samt bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 1991/92:SfU5 i dess helhet.

Herr talman! Först gäller det försäkringssystemet och behovet av riskspridningen. Herr Hagberg borde faktiskt läsa vad som sägs i dessa avseenden. Ett företag med få anställda löper alldeles för stor risk t.ex. vid en mycket svår influensaepidemi, med tanke på allt vad en sådan kan medföra. Därför finns det ett återförsäkringssystem. När det gäller ett stort företag med kanske 1 000 anställda eller fler blir det däremot en större riskspridning. Här behövs inte något återförsäkringssystem. Detta är faktiskt elementärt försäkringstänkande. Man kan inte, som herr Hagberg gör, göra en koppling här och säga att vi inte bryr oss om arbetsmiljön i småföretagen. Vad gäller arbetsskadeförsäkringen har jag bl.a. hänvisat till den utredning som riksdagens revisorer har gjort och till vad riksförsäkringsverkets chef vid åtskilliga tillfällen har sagt, nämligen: Såsom vår arbetsskadelagstiftning är utformad nu kan i stort sett varje människa åberopa arbetsskada och faktiskt också få den godkänd som arbetsskada. Det beror på ovanliga bevisprövningsregler. Det beror på de kriterier som har funnits för arbetsskada. Detta är inte bra för de människor som åberopar arbetsskadelagstiftningen. Det är alltför många som faktiskt hade kunnat rehabiliteras snabbt och som hade kunnat gå tillbaka till sina arbeten och leva ett betydligt friskare liv. Men här korrumperar lagstiftningen. Det är därför som vi måste ha en översyn. En sådan är bra för alla, och helt klart också för tillväxten i vårt land. Vi kan inte ha transfereringssystem som blir så kostbara att de faktiskt skadar goda transfereringssystem och en god social standard i och med att de urgröper tillväxten i vårt land. Därför tycker jag att vi verkligen med optimism skall se fram emot den nya utredningen, som bl.a. handlar om arbetsskadeförsäkringen.